Herr talman! Det avståndstagande som Eva Hjelmström efterlyser mot den terror och förföljelse som kan förekomma i Pakistan finns i det svar som jag nyss läste upp, och jag kan bara hänvisa till det. Dessutom tror jag att det vore klokt för Eva Hjelmströms egen trovärdighet om hon inte försökte rikta den beskyllningén mot den svenska regeringen att vi skulle avstå från att ge uttryck för vad vi tycker om terror i olika länder bara därför att den amerikanska regeringen skulle ogilla det. Den sortens agerande vore den svenska regeringen, för att inte säga det parti som jag representerar, helt främmande.
Herr talman! Då måste jag ställa frågan vad Ola Ullsten avser med det näst sista stycket i svaret, där han tar upp de nio dödsdomarna i Baluchistan och säger att de är en följd av ett attentat mot en omansk rekryteringsofficer och att de närmare omständigheterna rörande vissa av fallen skulle vara oklara.
Bostadsministern blev i maj uppvaktad av en förening, kallad Kvinnors byggforum, med anledning av det pågående arbetet med ny planoch bygglag. I samband med uppvaktningen presenterades ett antal förslag till förändringar i planoch bygglagen för att planläggning på alla nivåer skall ske så att jämställdhet mellan män och kvinnor främjas.
Det räcker med att man sätter sig ini det material som Amnesty gett ut och det material som även FN har plockat fram för att se att dessa dödsdomar är 163 rent politiska och en ren terror riktad mot befolkningen för att försöka tysta oppositionen.
Avser bostadsministern att ta några initiativ för att den nya planoch bygglagen skall tillgodose de krav som kvinnorna ställer på såväl utform Nr 13 ningen av som inflytandet över samhällsbyggandet? Onsdagen den

Herr talman! Cecilia Jensfelt har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att den nya planoch bygglagen skall tillgodose de krav som kvinnorna ställer på såväl utformningen av som inflytandet över samhällsbyggandet. Som Cecilia Jensfelt påpekar i sin fråga uppvaktades jag i maj månad av Föreningen Kvinnors byggforum, som då överlämnade en skrivelse med synpunkter på den s.k. PBL-utredningens förslag till ny planoch bygglag. Innehållet i skrivelsen — liksom övriga remissynpunkter — övervägs i arbetet med den nya planoch bygglagen som pågår inom bostadsdepartmentet. Inriktningen är att en lagrådsremiss skall vara färdig under våren 1982. Jag är mot den bakgrunden inte beredd att nu redovisa hur man bör lösa de angelägna frågor som Föreningen Kvinnors byggforum tagit upp. Rent allmänt vill jag understryka att det självfallet är regeringens ambition att även inom detta område aktivt driva jämställdhetsarbetet vidare.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för det positiva svaret på min fråga. Bakgrunden till min fråga är att dagens storskaliga samhälle har formats av män för att i första hand passa för friska, förvärvsarbetande män, som kopplar av allt ansvar och alla bekymmer för hem och barn och som kan köra långa vägar med bil för att komma till arbetet och köra vidare för att idka fritidsintresseh, osv. Vardagsfunktionerna har blivit strängt åtskilda och binds samman med en omfattande transportapparat. Det måste självfallet till varje pris förhindras att morgondagens samhälle byggs på så ensidiga erfarenheter, att det bara passar för den här typen av människor. Morgondagens samhälle måste bli ett helhetens samhälle, där våra vardagsfunktioner är väl samlade i såväl tid som rum. Barnen måste finnas med mitt i vardagen. Kvinnor och män måste kunna förvärvsarbeta på lika villkor. Bostäder, arbetsplatser och service måste ligga nära varandra. Allsidiga lokalsamhällen som ger såväl barn som vuxna en trygg miljö och gemenskap måste vara målsättningen. Jag tror, herr talman, inte att detta samhälle kan bli verklighet om inte kvinnornas erfarenheter av vardagslivet kommer med i samhällsplaneringen — viktiga erfarenheter från vardagslivet. Kvinnornas och männens erfarenheter av vardagslivet är högst olika i dag. Nr 22 Det är, herr talman, alldeles nödvändigt att man ger ett klart uttryck för hur oerhört viktigt det är att dessa erfarenheter från splittring mellan arbete, omsorg, boende och fritid kommer med i de avgörande besluten om samhällets fortsatta utformning. Jag kommer att följa frågans behandling genom lagrådsremissen med stort intresse.

Herr talman! Lennart Nilsson har frågat vilka åtgärder regeringen avser vidta för att skapa förutsättningar för helårsboende i attraktiva fritidsboendeområden. Fritidsboendekommittén har i ett delbetänkände bl.a. föreslagit att kommunerna skall ges möjlighet att införa förvärvsprövning inom områden där de permanent boende har svårt att till rimligt pris få tag i en bostad på grund av konkurrens från fritidsboende. De problem som ligger bakom detta förslag är angelägna att lösa, även om de bara berör ett fåtal platser i landet och i dag är mindre akuta än då utredningen tillsattes. Efterfrågan på permanenthus för fritidsboende har minskat och prisutvecklingen stagnerat. Betydande invändningar mot kommitténs förslag har framkommit vid remissbehandlingen, även om behovet av åtgärder framhålls av flertalet remissinstanser. Frågan om vilka åtgärder som bör vidtas för att motverka omvandling av helårsbostäder till fritidsbostäder behöver studeras ytterligare. Detta kommer att ske inom regeringskansliet mot bakgrund av bl.a. dagens förändrade situation och delbetänkandets remissutfall.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga, även om det kanske inte ger mer än just det som pressmeddelandet som skickades ut gav. Bakgrunden till frågan är inte minst den rubrik pressmeddelandet hade, att man inte skall byråkratisera fritidsboendet. Det är naturligtvis lätt att bakom en rubrik om byråkrati och krångel dölja olika förhållanden för att inte behöva göra någonting åt de problem som förvisso är problem i många delar av landet. Det var väl också, utgår jag ifrån, för att försöka åstadkomma lösningar på dessa problem, som är stora inte minst i de områden som jag kommer ifrån, som man tillsatte fritidsboendekommittén.

Och detta leder till att samhällen dör ut och att problem skapas. Jag tycker det är ganska egendomligt att så kategoriskt uttala att man lägger förslagen i papperskorgen, innan man har kunnat göra en ordentlig analys av utfallet av remissomgången, som tydligen inte var avslutad, innan Birgit Friggebo anmälde att man inte skulle göra någonting av det hela. Jag tycker det är litet svagt att man — kanske beroende på att moderaterna hade stämma i det ögonblicket — var rädd för de krafter som vill härja fritt på dessa områden och därför inte ville vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen. Bostadsministern svarar visserligen att man kommer att vidta åtgärder, och då kanske min fråga kan bli: När avser regeringen att komma med förslag för att motverka de negativa konsekvenser som belysts i samband med utredningens arbete? Sedan handlar det naturligtvis inte om byråkrati. Det handlar om att människorna i en kommun skulle kunna få fastlägga i en plan att det är så angeläget att ett visst område bevaras för åretruntboende att det är önskvärt att man inför något slags förvärvsprövning. Det tycker jag inte handlar om byråkrati, utan det handlar om en decentralisering av verksamheten.
Herr talman! Delförslaget från fritidsboendekommittén innehöll frågor som rörde dels områden med fritidshus som omvandlas till permanenthus, dels helårsbostäder som omvandlas till fritidshus. Lennart Nilsson säger att det är konstigt att det gick så fort att göra ett uttalande i de här frågorna. Ja, det var möjligt att utifrån en genomgång av remissinstansernas svar konstatera att de var mycket kritiska mot de förslag fritidsboendekommittén hade lagt fram. Jag tycker att det är bra att man kan skapa klarhet på ett tidigt stadium i kontroversiella frågor, där det pågår en mycket omfattande offentlig diskussion. Jag måste säga att vi måste vara vaksamma mot orimligt byråkratiska regler och förslag, även om det finns angelägna frågor att lösa. Vi kan inte ha bestämmelser som inte går att förklara på ett rimligt sätt för allmänheten. Att begära bygglov utan att det vidtas någon som helst åtgärd i en byggnad är något som får löjets skimmer över sig, och det ter sig alldeles obegripligt för människorna. Vi kan inte heller på allvar diskutera åtgärder som på sikt kan aktualisera en kontroll av hur frekvent ett fritidshus används. Det konkreta förslag som rör Lennart Nilssons främsta intresse har också bedömts kritiskt, även av de kommuner som berörs av frågan. I det hela ingår att förvärvsprövning skulle vidtas vid alla typer av försäljningar. Det är alltså min avsikt att ta upp den delen av de här frågorna. Det lämpligaste är väl att det sker i samband med att fritidsboendekommitténs slutbetänkande skall behandlas.
Herr talman! Bostadsministerns uttalande i det senaste inlägget tyder på att hon inte läst igenom de här förslagen helt och fullt.

Krångligare än så var det inte. När det gäller den andra biten, om motsatt omvandling, är det tydligt att bostadsministern även där har missuppfattat saken.

Utredningen har också sagt att det för de hus som redan finns i dag, avsedda att användas för åretruntboende — även om det kallas fritidsboende — inte finns några förslag i den här riktningen. Det handlar i stället om sådana områden där det anses viktigt att ha kvar fritidsboendet, områden där husen är byggda som fritidsbostäder — kanske i enklare former. Det handlar helt enkelt om att underlätta för kommunerna att få en bättre utveckling på det här området och inte att krångla till det.
Herr talman! Ja, det är riktigt som Lennart Nilsson säger att det inte var fråga om att pröva alla försäljningar i hela landet. Men det var fråga om att pröva alla försäljningar i de områden som kommunerna väljer ut, och det är en onödigt byråkratisk ordning. Även om jag kan instämma i den beskrivning av problemen som fritidsboendekommittén och här också Lennart Nilsson gör, så anser jag att man måste väga önskemålet om en rimlig planeringssituation för kommunerna emot byråkrati och även integritet när det gäller människornas boende. Det är det som har varit utgångspunkten vid min bedömning av förslagen och när jag har tagit del av remissinstansernas synpunkter.
Herr talman!

Kommer det något förslag i den riktningen, exempelvis under våren?
Herr talman! Svaret på den frågan beror på när fritidsboendekommittén lämnar sitt slutbetänkande och på den remisstid som behövs för att bedöma de slutliga förslag som kommer fram.

Herr talman! Cecilia Jensfelt har frågat mig när regeringen avser att medge att de nya allmänna råden för trafikplanering meddelas. Statens planverk har tillsammans med vägverket, trafiksäkerhetsverket och naturvårdsverket utarbetat ett förslag till Allmänna råd för planering av stadens trafiknät, det s.k. TRÅD. Förslaget har remissbehandlats genom bostadsdepartementets försorg. Remisskritiken blev förhållandevis omfattande. Med anledning av denna kritik bestämde sig planverket efter samråd med bostadsdepartementet och Svenska kommunförbundet för att se över förslaget. Ett reviderat förslag överlämnades till departementet den 30 september 1981. Som Cecilia Jensfelt påpekar skall TRÅD ersätta planverkets tidigare publikation i ämnet, den s.k. SCAFT 1968: Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet. SCAFT har under senare år utsatts för stark kritik. Jag anser att det är angeläget att SCAFT nu ersätts och delar alltså Cecilia Jensfelts uppfattning om att det behövs nya allmänna råd för trafikplaneringen. Det nya förslaget bereds f. n. inom regeringskansliet, och regeringen kommer att ta ställning till förslaget snarast.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för det positiva svaret på min fråga. Bakgrunden till min fråga är att jag är ytterst angelägen om att man får till stånd en bättre trafiksituation i Stockholm och kanske främst då i innerstaden. Alltför mycket bilar och bilavgaser utgör ett överhängande hot mot säkerhet, sundhet och trevnad, vilket vi medborgare enligt 9§ byggnadsstadgan faktiskt har rätt att ha anspråk på. Jag tror inte att planverkets nya råd och riktlinjer ensamma kan åstadkomma några förändringar. Däremot kan de medverka positivt i rätt riktning. Här gäller det ju framför allt att inte onödigtvis plöja ner ytterligare miljarder i bilismen utan att omgående möjliggöra en överföring av Nr 22 resurserna till kollektivtrafiken och cykeltrafiken. Dessa trafikantgrupper är Tisdagen den ju helt bortglömda i de nu gällande allmänna råden för trafikplanering, 10 november 1981 SCAFT. SCAFT ger vägledning när det gäller långt gående och kostnadskrävande krav, som kanske ibland kunde anses vara berättigade i nyexploateringssammanhang på det glada 60-talet, då man planerade för en fri och ohejdad bilism. I dag är läget annorlunda. Kollektivtrafiken och cykeltrafiken måste tillåtas breda ut sig i Stockholms innerstad på bekostnad av bilismen. Cyklister och kollektivtrafikanter måste kunna genomkorsa hela regionen på samma sätt som bilarna i dag kan göra. Herr talman! Nu dröjer det uppenbarligen inte länge innan bostadsministern tar ställning. Jag hoppas att regeringen därefter är beredd att medge att planverket meddelar de nya råden och anvisningarna för trafikplanering, TRÅD.

Herr talman! Iris Mårtensson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder som gör det möjligt att förändra Svartsjövägen inom Ljusdals och Hudiksvalls kommuner till allmän väg. Vägverket har den 16 september 1981 avslagit en framställning om förändring av Svartsjövägen till allmän väg. Som motiv anges att vägen är i för dåligt skick. Vägverket föreslår därför att en upprustning av vägen och en förändring till allmän väg prövas i samband med pågående revidering av flerårsplanen för byggande av länsvägar. Jag kan inte finna annat än att detta förfarande helt överensstämmer med den decentraliserade vägplanering som riksdagen har uttalat sig för. En upprustning av Svartsjövägen måste prioriteras i konkurrens med övriga angelägna vägbyggnadsprojekt i Gävleborgs län. Någon åtgärd kan därför inte bli aktuell förrän länet tagit ställning till förslaget att rusta upp vägen.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag ser också svaret så att det finns en viljeinriktning hos kommunikationsministern att hjälpa oss i den här frågan. Låt mig först plocka fram några fördelar med att ha Svartsjövägen som allmän väg. Man spar energi — en målsättning som vi alla talar om. Resorna förkortas med över 4 mil för boende i Svågadalen när de åker till 169 Ljusdal i stället för till Hudiksvall för att göra inköp. Det är positivt även för handeln i Ljusdal. Sjukvårdsresorna blir billigare därför att resan förkortas med 3 mil enkel resa för människorna i Svågadalen när de ges specialistvård i Ljusdal och när läkare från Hudiksvalls sjukhus har mottagning i Ljusdal. Ljusdals kommun står med famnen öppen och tar gärna emot flera elever till gymnasieskolan. Där finns gott om plats — medan Hudiksvall däremot har ont om gymnasieplatser. Positivt blir det också för elever som bor i nordvästra delen av Bjuråker att kunna använda Svartsjövägen som förbindelseled till Ljusdals gymnasium, dit de skall resa varje dag. De slipper också vara inackorderade i Hudiksvall som de nu är. Man bör inte heller glömma bort de naturreservat som finns i angränsande område och som gör att Svartsjövägen utnyttjas i turisthänseende. Vidare trafikeras vägen dagligen av boende i Svågadalen som har sitt arbete i Ljusdals kommun. Som kommunikationsministern hör finns det mycket som talar för att man skall göra vägen till allmän väg. Fördelarna uppväger nackdelarna. Målet för glesbygdspolitiken skall vara att skapa livskraftiga samhällen i glesbygden, med arbetstillfällen, service och en god miljö. Men hur klarar man sådant med dåligt vägunderhåll? Jag frågar: Får jag tolka kommunikationsministerns svar så att han vill medverka till att vägen, som i dag är i dåligt skick, upprustas och så småningom görs till allmän väg?
Herr talman! Jag delar i allt väsentligt de synpunkter som Iris Mårtensson här har framfört när det gäller angelägenheten av att göra den här vägen allmän. Jag förstår att den betyder mycket för dem som är bosatta i området, exempelvis kortare resor med allt vad som följer med det. Jag utgår från att länsstyrelsen i Gävleborgs län vid den kommande hanteringen och prövningen av olika vägprojekt i länet beaktar de synpunkter som Iris Mårtensson här har framfört, så att denna väg så småningom tas in bland allmänna vägar.
Herr talman! Här gäller det att underlätta för människor, som bor i glesbygd, genom att förkorta resvägen med flera mil. Det är en liten men rimlig begäran.

Herr talman! Iris Mårtensson har frågat mig om jag är beredd att förhindra en planerad nedläggning av vägstationen i Los. Allmänt gäller att våra statliga myndigheter fortlöpande skall göra översyner och rationaliseringar av sina organisationer och arbetsreformer. Det arbetet är av väsentlig betydelse för att hålla kostnaderna nere i statsverksamheten. Vidare har riksdagen vid flera tillfällen särskilt uttalat att det är nödvändigt att vägverket fortsätter rationaliseringen av såväl maskinsidan som arbetsmetoderna och sin organisation. Jag är medveten om att förändringar av vägverkets lokala driftorganisation — med t.ex. indragning av en vägstation — kan innebära negativa regionalpolitiska effekter. Vägverket skall därför göra omfattande utredningar och överlägga med personalorganisationerna samt med berörda lokala och regionala myndigheter. Verket tar i största möjliga utsträckning hänsyn till samhällsekonomiska samt regionaloch arbetsmarknadspolitiska synpunkter. Vi måste samtidigt vara medvetna om att olika väghållningsåtgärder är det viktigaste regionalpolitiska bidraget från verket. Ett välskött vägnät, som sänker näringslivets transportkostnader, minskar restiderna och förbättrar framkomligheten, är bra för hela samhället. När nu kostnaderna för att hålla vägnätet i gott skick stiger kraftigt måste arbetsmetoderna och organisationen ses över. Målsättningen är att hålla en jämn standard över hela landet till lägsta möjliga kostnad. Arbetsområdet i Los är nu under utredning. Något beslut har inte fattats. Utredningarna om hur väghållningen skall vara organiserad i den här delen av Gävleborgs län bör därför slutföras.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret även på den frågan. Den planerade indragningen av vägstationen i Los har rönt ett stort intresse bland befolkningen i Los med omnejd. Det är helt förståeligt — det är mycket som talar emot en sådan åtgärd. För det första står den i strid med de av riksdagen antagna regionalpolitiska riktlinjerna. I ett läge där statsfinansiella skäl talar för återhållsamhet måste ändå för det andra framkomligheten på glesbygdens vägnät prioriteras. Det säger också trafikutskottet i sitt betänkande 1980/81:16. Genom indragningar drabbas glesbygden hårt, vilket får till följd att underhåll, vinterhållning, osv. eftersätts. För det tredje är det i glesbygdsnätet som skoltransporten svarar för en betydande trafik. Även skogstransporterna och inte minst våra dagliga Hå livsmedelstransporter måste ta sig fram. Det är lång väg till sjukhus och läkarstationer. En indragning av Los vägstation för med sig eftersatt vägunderhåll som ökar transporttiderna och därmed transportkostnaderna, som har stor betydelse för industrin och skogsnäringen. Los är genom sitt läge vintertid mycket snörikt, och snön kommer tidigt. I år var det 1 dm snö den 21 oktober, och det fordrar snabba utryckningar, så att väghållningen kan hållas för bl.a. skolskjutsar. Herr talman! Den motivering som vägverket anför — att nuvarande driftsanläggningi Los inte är ändamålsenlig — är det delade meningar om. De anställda har invändningar mot vägverkets uppfattning att det krävs en investering på en miljon för att behålla verksamheten på nuvarande nivå. Ljusdals kommun har inspekterat anläggningen i Los, och kommunens representanter finner inte att någon ny driftsanläggning är av behovet påkallad. Ljusdals kommun — en av de från sysselsättningssynpunkt hårdast drabbade kommunerna i länet, där kommundelen Los sedan flera år tillbaka har bekymmer med att behålla sysselsättningen — är i stort behov av allt stöd och all hjälp för att över huvud taget kunna behålla den service som finns i dag. Varje arbetstillfälle väger tungt. Ett påpekande som förtjänar att göras är att dåligt vägunderlag leder till högre energiförbrukning, vilket strider mot de energipolitiska mål som riksdagen har fastställt. Det finns mycket som visar att ett bibehållande av vägstationen i Los ger större trafiksäkerhet och medför snabbare åtgärder vid hastigt väderombyte med stora trafikhinder som följd. Låt nu förnuftet få råda! Sätt trafiksäkerheten före de eventuella besparingar som en indragning av stationen i Los kan ge!
Herr talman! Framkomligheten på vägarna är naturligtvis det avgörande. Vi måste se till att vi har en vägstandard som inte äventyrar trafiksäkerheten. Därefter rättar man organisationen. Det är den som nu ses över, vilket jag anförde i mitt svar på Iris Mårtenssons fråga. Det vore fel av mig att på detta stadium säga hur det skall vara, eftersom utredningen inte är färdig. Det finns ingenting som säger att vägstationen i Los utan vidare kommer att sopas undan. Det finns möjlighet att ha en annan organisation, där det fortfarande finns arbetstillfällen kvar vid vägstationen i Los och följaktligen också den bevakning som Iris Mårtensson tydligen inte tror kommer att upprätthållas, därest man skulle ändra organisationen i den riktning som ryktena gör gällande. Jag vill alltså peka på de möjligheter som står till buds och vänta med att ta ställning tills översynen är klar.
Herr talman! Om viljan finns att satsa där arbetslöshet råder och där behovet av arbetstillfällen är stort måste den satsningen göras i glesbygden.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om det är regeringens uppfattning att besparingarna på skolområdet skall gå ut över undervisningens kvalitet och-omfattning genom att korttidsvikarier inte sätts in. Besparingar på skolområdet måste genomföras så att de grundläggande målen för skolans arbete inte rubbas. Denna grundsyn har kraftigt strukits under såväl i besparingspropositionen år 1980 som i 1981 års budgetproposition och bör gälla även för sådana besparingar som beslutats kommunalt. Kommunala besparingar måste självfallet också stå i överensstämmelse med det regelsystem som gäller på skolområdet. Det är t.ex. inte möjligt för en kommun att spara genom att låta bli att lägga ut samtliga veckotimmar i basresurser och förstärkningsresurs för grundskolan. Dessa resursers storlek bestämmer omfattningen av den verksamhet i form av lektioner och annat som skall förekomma i alla kommuner för att en likvärdig utbildningsstandard skall kunna upprätthållas. Gällande bestämmelser i skolförordningen innebär vidare att vid tillfälligt förfall för lärare skall undervisningen i första hand fullgöras av s.k. fasta lärarvikarier och i övrigt på det sätt rektor bestämmer. Det är därför inte möjligt för en kommun att fatta ett generellt beslut att korttidsvikarier inte skall sättas in för tjänstlediga lärare. Beslut att inte sätta in vikarier kan endast fattas av rektor i det enskilda fallet. Till grund för rektors beslut bör därvid ligga en bedömning av pedagogisk natur. Nuvarande förhållande med korttidsvikarier, som många gånger saknar utbildning för och erfarenhet av att undervisa, leder därvid inte sällan till den slutsatsen att nackdelarna med att sätta in vikarier överväger. Någon anledning att rikta kritik mot att vikarie inte sätts in som en följd av en sådan bedömning finns enligt min mening inte. Jag vill också erinra om mitt förslag i propositionen om förändringar av gymnasieskolans utformning m.m. som f. n. behandlas av riksdagen. Jag har där föreslagit att i de fall vikarier inte tillsätts får medel motsvarande de inbesparade kostnaderna tillföras skolenhetens samlade förstärkningsresurs. Motivet till detta förslag är således inte behovet av besparingar utan önskemålet om en mera ändamålsenlig resursanvändning. För klarhetens skull vill jag generellt betona att det bara är möjligt att åstadkomma kommunala besparingar genom att inte sätta in vikarier i de fall vikariekostnaderna inte är statsbidragsgrundande. I övriga fall reduceras i princip statsbidraget med den inbesparade vikariekostnaden.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka för svaret. När en lärare blir sjuk får skolans övriga personal bli lärare. Så kan t.ex. då en skolvaktmästare bli lärare. Det är ett sätt att spara pengar, tycker vissa kommuner. Undervisningen drabbas av detta, och som alltid är det de svagaste eleverna, de som behöver mest stöd och hjälp, som drabbas hårdast av sådana här åtgärder. Det blir mer fråga om en tillsyn än om undervisning, i en tid då man alltmer talar om hur viktigt det är att trygga elevernas baskunskaper och basfärdigheter. Det är också tänkt så att friska lärare skall kunna rycka in för sina sjuka kolleger. Men, som en lärare sade: Hur skall jag kunna undervisa min klass på 25 elever och samtidigt se efter en annan klass med lika många barn? Detta att ersätta sjuka lärare med annan skolpersonal måste ses som ett av de mest kortsynta besparingsförslag som väckts. Självfallet går det ut över elevernas undervisning. Det är oklokt att spara på undervisningen. För att ta en skolvaktmästare som exempel, så har ju han eller hon andra sysslor att sköta och skall faktiskt inte ha tid att undervisa. Till det dåliga med att dra in korttidsvikarierna skall läggas den stora brist på behöriga lärare över huvud taget som finns i dag. I Botkyrka kommun utanför Stockholm, för att nämna ett exempel, är andelen obehöriga lärare 34,8 20. Hur kommer skolsituationen för dessa elever att bli? Var femte lärare i Stockholms län och Södermanlands län är obehörig. Jag har frågat Ulla Tillander hur hon ser på frågan om slopande av korttidsvikarierna och vilken effekt detta får på undervisningens kvalitet och omfattning. Av svaret förstår jag att hon inte delar min oro för att undervisningen blir lidande och att detta hårdast drabbar de elever som behöver mest hjälp. Hon anser t.ex. inte att det finns någon kritik att rikta mot att vikarierna inte sätts in. Hon säger att nackdelarna med att sätta in korttidsvikarier i vissa fall överväger fördelarna. Det finns ju ingen anledning att ta bort korttidsvikarierna. Vad man i stället skall göra, som vpk menar, är att bygga ut fasta vikariepooler ute i skolorna och i rektorsområdena. Jag tycker att det är ett mycket märkligt synsätt som statsrådet anlägger. Det har ifrågasatts huruvida korttidsvikarierna verkligen fyller den funktion som de skall fylla, eftersom de ofta är dåligt utbildade och de som tjänstgör inte har fortlöpande kontakt med de klasser där de får undervisa. Men problemet löser man ju inte genom att ta bort dem — man måste i stället bygga ut det systemet. Jag skulle vilja sluta med att fråga Ulla Tillander: Är det verkligen rätt att man drar in korttidsvikarierna? Är det rätt mot eleverna och lärarna?
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Inga Lantz har missuppfattat mitt svar. Jag har faktiskt i svaret sagt att man i kommunerna inte kan fatta ett generellt beslut om att inte tillsätta korttidsvikarier, men att rektor i undantagsfall kan bestämma annat. Om regeln är att vikarie skall tillsättas när den ordinarie läraren är förhindrad att undervisa, så är undantaget från regeln att vikarie inte tillsätts. Därmed är också utsagt vilken inställning jag har. Från det att man tidigare har varit tvungen att tillsätta en vikarie, vill man nu lämna ett visst utrymme för kvalificerad pedagogisk bedömning av skolans huvudansvarige, nämligen rektorn. Det är, kan man säga, en decentralisering av beslutsfattandet. Det lämnar ett handlingsutrymme för de närmast initierade att hitta en bra praktisk lösning enligt sunt förnuft. Jag vet många fall där rektor t.ex. själv går in och tar timmar därför att han vill lära känna en klass. Det är ett exempel på en pedagogisk bedömning som rektor kan göra. Men det är naturligtvis inte heller någon huvudregel, utan huvudregeln är — som jag tidigare har sagt — att vikarier tillsätts. Jag är medveten om att vissa kommuner har fattat beslut om att generellt spara på korttidsvikarierna. Men som jag framhöll i svaret är detta med nuvarande regler inte tillåtet. Jag är glad att Inga Lantz fråga har givit mig anledning att klargöra detta, och jag utgår från att kommunerna kommer att följa gällande regler.
Herr talman! Får jag då tolka Ulla Tillanders senaste inlägg som att hon delar min uppfattning att det här faktiskt är ett brott både mot skolförordningen och mot skollagen? Det heter ju i första kapitlet i skollagen att kommunerna skall sörja för undervisningen. Men på det här sättet blir det ingen undervisning för eleverna. Kommunerna skall sörja för undervisningen i grundskolan, och i skolförordningen regleras elevernas rätt till undervisning. Det finns med andra ord en dubbel skyldighet för kommunerna att anordna undervisning. Delar Ulla Tillander min uppfattning att detta faktiskt är ett brott mot både skollagen och skolförordningen? Och är det ett brott, vad tänker då > Ulla Tillander göra för att få slut på det här? Det är faktiskt så, att många kommuner redan har fattat beslut i saken — Sollentuna, Borås, Kalmar, , Uppsala, Stockholm, för att nämna några. Och det här förfarandet sprider sig också. ' Jag skulle vilja fråga ifall Ulla Tillander tänker vidta några åtgärder för att få stopp på det här och för att förhindra att dessa tokiga åtgärder sprider sig ännu mer.
Herr talman! Jag vill upprepa att generella beslut om att inte tillsätta korttidsvikarier kan alltså inte kommunen fatta. Däremot kan rektor i undantagsfall fatta beslut om att inte korttidsvikarier tillsätts.
Tisdagen den Herr talman! Delar statsrådet Tillander min oro för att undervisningens 10 november 1981 kvalitet och omfattning blir lidande ifall rektor nu beslutar på detta vis? Och om vi är överens om att det här är ett dåligt sätt att spara pengar på, delar Ulla Tillander då min uppfattning om att det är farligt för undervisningen att Om besparingarna fortsätta så här?

Herr talman! Det har blivit något av upprepningens komik över riksdagens debatter om den ekonomiska politiken. Under de senaste åren har ekonomisk-politiska s.k. utspel drabbat riksdagen nästan en gång i kvartalet. Det har varit oktoberrevolutioner, sparpaket, ekonomiska planer och ekonomiska offensiver. Varje gång har regeringens propagandamaskin basunerat ut att nu befinner vi oss vid vändpunkten, nu har man hittat den slutgiltiga lösningen på Sveriges ekonomiska problem. Men verkligheten har inte låtit sig vändas och vridas lika lätt som den ekonomiska politiken. Det ekonomiska förfallet fortskrider, till synes ganska oberört av alla beslut och allt ståhej här i riksdagen. Nu är det alltså dags igen. Mindre än fem månader sedan den borgerliga riksdagsmajoriteten fastställde de senaste riktlinjerna för den ekonomiska politiken skall nya linjer läggas fast. Turerna kring den ekonomiska politiken har varit så många, att det är nödvändigt att göra en återblick för att kunna klarlägga innebörden av de alternativ som nu föreläggs riksdagen. För drygt ett år sedan, i oktober 1980, höjdes momsen med 3 96. Ett par månader senare beslöt riksdagen om en rad utgiftsnedskärningar, framför allt när det gällde statens överföringar till kommuner och hushåll. I detta det första s.k. sparpaketet sattes som första prioritet att minska budgetunderskottet och att dämpa den offentliga sektorns tillväxt. Dessa mål förklarades vara överordnade alla andra, inkl. sysselsättningen och den industriella återhämtningen. Därmed motiverades att en hård åtstramning sattes in i början av en lågkonjunktur. Efter denna kraftansträngning hade trepartiregeringen och dess ekonomiminister uppenbarligen behov av en vilopaus. Den budgetproposition som presenteradesi januari innehöll inte ett enda förslag om ekonomisk-politiska åtgärder, trots att den redovisade en fortsatt ökning av både budgetunderskottet och underskottet i utrikeshandeln, samtidigt som ekonomin stagnerade och inflationen fortsatte. Budgetpropositionens omedelbara effekt blev därför att den utlöste en valutakris, som kunde stoppas först med en kraftig kreditåtstramning och en höjning av räntan med 2 Yo till svensk rekordnivå. I början av det här året stod regeringen således med båda fötterna på bromsen. Konsumtionen skars ner med höjda skatter, och investeringarna och byggandet bekämpades med hård kreditpolitik och rekordhög ränta. Man gjorde också helt klart varför en sådan åtstramningspolitik måste föras i en internationell lågkonjunktur, då en svag exportutveckling ändå fungerade som en broms på den ekonomiska utvecklingen i vårt land. De stora obalanserna i statsbudgeten och utrikeshandeln gjorde det omöjligt, förklarade man, att längre föra en aktiv konjunkturpolitik till stöd för sysselsättning och näringsliv. Sverige måste följa med i den internationella konjunkturnedgången oberoende av vad det skulle kosta i arbetslöshet, produktionsbortfall och utslagning av företag. Riktigt lyckades man dock aldrig förklara varför följsamheten till den internationella nedgången krävde att dess konsekvenser mångdubblades genom en hård åtstramning, som dessutom i så hög grad riktades mot investeringarna — en märklig utveckling i ett land som plågas av en alltför låg produktionsförmåga och otillräcklig konkurrenskraft. Regeringens svårigheter att försvara och förklara sin ekonomiska politik ökade genom att inte ens de mål man ställt upp för sig — en förbättrad balans i budget och utrikeshandel — såg ut att kunna uppnås. Visserligen blir underskottet i Sveriges samlade utrikesaffärer något mindre i år än det var i fjol. Men det beror framför allt på en kraftig nedgång av importen och leder bara till den obehagliga slutsatsen att underskottet snabbt kommer att öka igen om den inhemska efterfrågan skulle börja växa. Det är en slutsats som konjunkturinstitutet redan har dragit. I sin höstrapport konstaterar man att underskottet i bytesbalansen nästa år ökar till över 20 miljarder kronor. Dessutom visade det sig redan i våras, att skattehöjningarna och utgiftsnedskärningarna i de s.k. sparpaketen inte minskade budgetunderskottet utan tvärtom fick det att öka ännu mera. Förklaringen var inte svår att finna. Åtstramningen gav en kraftigt negativ effekt på inkomster, produktion och sysselsättning, som mer än motverkade effekterna på statsbudgeten av höjda skattesatser och bantade utgifter. Det var inte bara vi socialdemokrater som protesterade mot denna politik, som vi fann rent destruktiv t.o.m. för sina egna syften. Det började mullra också ute i näringslivet, där krympande marknader och höga räntor drev fram produktionsinskränkningar och förlamade investeringsviljan. Oron blev inte mindre av att också valutapolitiken drevs åt fel håll. Samtidigt som näringslivets försvagning fortsatte lät riksbanken den svenska kronan förstärkas, dvs. skrivas upp i förhållande till andra valutor. Det gjorde det naturligtvis inte lättare för industrin att hålla uppe sin försäljning och behålla sina marknader. Tecknen blev således allt fler under våren på att den svenska ekonomin var på väg mot en djup kris med rekordarbetslöshet och en ny industriell tillbakagång. Det minskade byggandet höll samtidigt på att skapa en ny krisbransch: byggnadsmaterialindustrin, småhusfabrikanter och byggmästare annonserade i växande utsträckning konkurser och nedläggning. Ändå fanns det inga tecken på att obalanserna började minska, tvärtom fortsatte budgetunderskottet att växa. Skatteuppgörelsen i april måste ha kommit som ett gudasänt tillfälle för huvudarkitekten till den här politiken, Gösta Bohman, att hoppa av från allt elände. I trygg förvissning om att mittenpartiernas lust att regera skulle övervinna t.o.m. deras självbevarelsedrift, kunde han på Thorbjörn Fälldin och Ola Ullsten överlåta hela konkursboet. Samtidigt som han smet ut genom bakdörren, kunde han framställa sig själv som den ende ansvarsfulle politikern i Sverige. Thorbjörn Fälldin och Ola Ullsten tog dock inte hårdare på sin uppgift än att man lät den nya tvåpartiregeringen gå i något slags vinteride över sommaren. Ingenting hände. I juni publicerades det socialdemokratiska programmet med förslag till handlingslinje för att föra Sverige ur krisen. Den grundläggande utgångspunkten för det programmet är att Sveriges ekonomiska kris är en industriell kris. Produktionsförmågan är otillräcklig för att vi skall kunna försörja oss själva. En politik för att öka industrins produktionsförmåga är således oundgängligen nödvändig. Men även om produktionsförmågan är för liten utnyttjas den ändå inte fullt ut. Bara vart fjärde industriföretag kör den här hösten med någorlunda full kapacitet. Ett stort antal företag har treeller fyradagarsvecka. Ett betydande antal företag skrider snabbt mot den gräns, där nästa steg är nedläggning. Och naturligtvis blir samtidigt ett växande antal människor utan arbete. Vi har alltså hamnat i den paradoxala situationen att varken kapital, arbetskraft eller naturtillgångar utnyttjas i möjlig utsträckning, samtidigt som den borgerliga ekonomiska filosofin hävdar att standard och välfärd ytterligare måste skäras ner för att vi skall kunna anpassa vår förbrukning till det vi faktiskt producerar. Det är uppenbart att åtstramningspolitiken därmed blir sin egen motivering. Ju mer efterfrågan skärs ner, desto sämre utnyttjas existerande produktionsförmåga. Dessutom leder det till att produktionskapacitet försvinner när företag läggs ner och investeringarna uteblir. Och desto längre måste åtstramningen drivas i nästa varv. Det socialdemokratiska programmet avvisar med stor bestämdhet denna självförstörande politik. I stället måste den ekonomiska politiken i ett första skede inriktas så att landets produktiva resurser åter utnyttjas fullt ut. Det är bara under förutsättningen att existerande kapacitet är fullt utnyttjad som företag och enskilda finner det rimligt och lönsamt att bygga ut produktionsförmågan ytterligare. Så länge den förutsättningen inte är uppfylld, hjälper det inte mycket, som 1970-talets erfarenheter visar, med investeringssub ventioner och höjd lönsamhet. Kapitalet söker sig ändå inte till produktiva investeringar. Dessutom är det bara under full sysselsättning som det blir socialt och politiskt möjligt att genomföra den nödvändiga strukturanpassningen och förnyelsen av svensk industri. Det är lätt att säga att samhället inte skall gå in med stöd till förlustdrabbade och nedläggningshotade företag. Men det är ohyggligt svårt att låta bli att göra det, om enda alternativet för de anställda i de företagen är arbetslöshet. Det finns således, herr talman, en överväldigande bevisning för att Sverige behöver en aktiv efterfrågepolitik, som leder till att de produktiva resurserna utnyttjas fullt ut och återställer den fulla sysselsättningen. Men denna efterfrågepolitik kan inte i ekonomins nuvarande svaghetstillstånd utformas som en allmän expansion av konsumtionsefterfrågan. Det första ledet måste därför vara att ta till vara den efterfrågan som redan finns och styra den så, att den i högre grad än hittills riktas mot svenska varor och tjänster. I programmet diskuterar vi en omläggning av den offentliga upphandlingen, så att statens och kommunernas inköp blir ett starkare stöd för svensk industri, både på kort sikt och i dess mera långsiktiga utveckling. Vi föreslår ett antal åtgärder för att underlätta för näringslivet att styra över sin efterfrågan av insatsvaror, komponenter etc. mot svenska leverantörer och producenter. Vi redovisar också hur svensk industri effektivare skall kunna uppmuntras i sina exportansträngningar. Men efterfrågepolitiken måste också inriktas på att skapa en ökad efterfrågan. Det måste gälla områden där efterfrågeökningen resulterar i investeringar, som skapar nya tillgångar och därmed framtida inkomster. Energiproduktionen, transportapparaten och bostadsbyggandet är tre sådana områden, där stora insatser behöver göras. Rätt planerade blir dessa insatser också en kraftig stimulans för den industriella utvecklingen, samtidigt som landets produktionsförmåga förstärks på sikt. Det socialdemokratiska krisprogrammet sysslar emellertid inte bara med efterfrågesidan i ekonomin. Det är en självklar nödvändighet att den industriella återhämtningen förenas med minskade obalanser i svensk ekonomi. Det råder redan en allvarlig brist på sparande i Sverige, vilket framgår av de stora underskotten i bytesbalans och statsbudget. Men det är uppenbart att sparandebristen blir ännu mera påtaglig den dag då investeringarna på nytt börjar öka. Dessutom plågas vi av ett starkt inflationstryck, som hotar vår konkurrensförmåga på sikt och allvarligt snedvrider användningen av våra kapitalresurser. Höga räntor och en snabbt expanderande spekulationsoch fiffelekonomi drar bort stora mängder kapital från produktiv användning. Bristen på sparande och det starka inflationstrycket utgör i dag de avgörande hindren för en snabb industriell återhämtning. Båda problemen måste därför lösas om vi på nytt skall kunna få ekonomisk tillväxt och full sysselsättning. Enligt vår uppfattning handlar det i båda fallen om hur man skall kunna lösa en grundläggande fördelningsoch förtroendefråga. Enda sättet att öka sparandet i erforderlig utsträckning är att den absoluta merparten av landets löntagare accepterar att produktionsökningen under ett betydande antal år går till ökade vinster, till ökat utbud av riskvilligt kapital och till att minska våra underskott. Och enda sättet att varaktigt ta ner inflationen är att de nominella inkomstökningarna kraftigt dämpats, så att kostnadspressen på priserna och behovet av kompenserande prishöjningar minskar. Erfarenheten visar hur oerhört svårt det är att uppnå detta i ett land där inflationen bitit sig fast. Under 1970-talet har en rad olika metoder prövats i olika länder för att öka sparandet och minska inflationen: lagstiftning om lönerna, socialkontrakt om löner och priser, en hård arbetslöshetspolitik. Men överallt har inflationen dykt upp igen och vinster och sparande gått ner, när lagstiftningen upphört, kontrakten gått ut eller arbetslösheten börjar minska. Åtskilliga exempel finns dessutom på att inflationen inte märkbart dämpats ens under den tid dessa ingripanden pågått. Det gäller framför allt arbetslöshetspolitiken, som har visat sig alltmer ineffektiv mot inflationen. Och i inget fall har man fått till stånd den kombination av ökade investeringar, tillväxt och prisstabilitet som vi måste eftersträva. Mot bakgrund av 1970-talets dystra erfarenheter är det inte underligt om man i land efter land börjat diskutera huruvida inte inkomstoch kapitalbildningen i våra marknadsekonomier måste ges nya förutsättningar för att över huvud taget kunna fungera. En utlöpare av denna debatt är monetarismen. En annan är den s.k. utbudsekonomin. En tredje är faktiskt kraven på kollektiv kapitalbildning, delaktighet i vinsten för löntagarna och löntagarinflytande över kapitalets användning. Idén om löntagarfonder — ty det är vad det handlar om — utgår från att det är lättare för löntagarna att avstå från lönehöjningar om de avstår till sig själva via fonder, som de äger och förvaltar. Och det utgår från att chanserna ökar att undvika överslag i löneoch prisbildningen vid förbättrade vinstkonjunkturer, om det ekonomiska systemet innehåller någon form av vinstdelning. Eftersom man i den svenska debatten i det här ämnet försöker beskriva löntagarfonder som ett medel att förvandla Sverige till en centralt planhushållad ekonomi av öststatstyp, är det värt att framhålla att diskussionen om löntagarfonder enbart förs i de västerländska marknadsekonomierna. Praktiskt taget de enda industriländer, där man inte diskuterar löntagarfonder och inte får diskutera löntagarfonder, är Östeuropas kommuniststyrda länder. Förklaringen är enkel — löntagarfonder innebär en utspridning av ägandet och en decentralisering av inflytandet i det ekonomiska systemet, som vore livsfarlig för ett centraliserat, statssocialistiskt ekonomiskt och politiskt system. Naturligtvis inbillar vi oss inte att löntagarfonder ensamma för Sverige ur dess ekonomiska kris. För att klara övergången från den stagnerande inflationsekonomi som vi har nu till en ekonomi med både tillväxt, ökade investeringar och prisstabilitet krävs att den ekonomiska politiken tar ett helhetsgrepp som täcker både efterfrågeoch utbudssidan i ekonomin. Utöver de åtgärder jag redan nämnt krävs en reform av vårt skattesystem, som både underlättar avtalsrörelserna och motverkar spekulation och konsumtion på kredit. Den skattereform som socialdemokraterna, centern och folkpartiet nu är ense om bör hjälpa oss att hålla nere både inflationen och räntan, inte minst genom att bidra till en sanering av den grå kreditmarknaden. Det kommer också att krävas en synnerligen aktiv arbetsmarknadsoch regionalpolitik för att den nödvändiga strukturanpassningen av svensk industri skall kunna genomföras samtidigt som rätten till arbete åt alla upprätthålls. Det som enligt vår mening blir avgörande för den ekonomiska politikens möjligheter att föra Sverige ur krisen är det förtroende och den vilja till medverkan den kan skapa hos medborgarna i allmänhet och de stora löntagargrupperna i synnerhet. Utrymmet för att höja privat och gemensam välfärd blir ytterligt begränsat under 1980-talet om sparandet och kapitalbildningen skall kunna öka. Men skall detta bli allmänt accepterat, måste en rättvis fördelning av den ökade kapitalbildningens konsekvenser i form av makt och välstånd vara ett av den ekonomiska politikens främsta mål. Det socialdemokratiska krisprogrammet har formats utifrån det grundläggande kravet. När programmet presenterades i somras rönte det uppskattning också utanför våra egna led. Ekonomer och folk från näringslivet konstaterade att här fanns ett klart alternativ till den politik som bedrivits de senaste åren — och som gett så eländiga resultat. Möjligen var det därför som de borgerliga partierna tog i desto hårdare när de i vanlig ordning dömde ut den socialdemokratiska politiken. Längst gick faktiskt folkpartiet — Ola Ullsten beskrev vår politik såsom styrd av ett schizofrent lättsinne. Det var därför med en viss förvåning som vi konstaterade att den s.k. ekonomiska offensiv som regeringen presenterade i september i vissa delar hämtats från det socialdemokratiska krisprogrammet. Under hela sommaren hade regeringen brett ut sig över det löjliga och farliga i tanken att bekämpa inflation med prisstopp — nu införde man ett sådant. Inte mindre besynnerligt ansåg man det före september vara, att som ett led i en antiinflationspolitik successivt skriva upp den svenska kronans yttre värde — nu blev detta riksbankens officiella politik. Den hårdaste attacken mot vårt krisprogram gällde att det var alltför expansivt. Vi vill satsa på ökade investeringar för att få i gång industrin och hålla uppe sysselsättningen. Detta förklarades vara en helt omöjlig politik, eftersom den skulle öka budgetunderskottet och därmed spä på inflationen. Döm om vår förvåning när det centrala inslaget i regeringens program visade sig vara en stor momssänkning för att stimulera av alla tänkbara områden den privata konsumtionen, med ökade budgetunderskott som en ofrånkomlig följd. Hur detta skulle gå ihop med den ständiga klagan att vi lever över våra tillgångar förklarades inte. Ändå, herr talman, råder inget tvivel om att förslagen från september var ett försök att bryta med den destruktiva åtstramningspolitik som Gösta Bohman stått för. Men utbrytningsförsöket var besynnerligt halvhjärtat och så fingerfärdigt konstruerat, att de flesta av åtgärderna upphävde varandra. Kronans värde skrevs ner — men någon standardsänkning skulle löntagarna inte drabbas av eftersom momsen sänktes. Den sänkta momsen skulle inte märkbart spä på konsumtionsefterfrågan eller öka budgetunderskottet — eftersom man samtidigt drar in pengar från pensionärer, arbetslösa och andra. Den här sinnrika konstruktionen tillhör dock numera det politiska kuriosakabinettet. Den överlevde inte förhandlingarna i finansutskottet med de hårdföra moderaterna. Momssänkningen halverades, men utgiftsnedskärningarna består. Inte en krona vill man anslå till åtgärder mot arbetslösheten eller för att stimulera byggandet. Den lilla gnista av en politik inriktad på tillväxt, som ändå fanns i regeringsförslaget, släcktes helt. Inte ens det ganska oskyldiga förslaget om en obligatorisk vinstavsättning i riksbanken fann nåd för moderaterna. Någon ekonomisk politik för att följa upp devalveringen finns över huvud taget inte i denna märkliga uppgörelse. Däremot slår utskottsmajoriteten fast, att de löpande statsutgifterna skall skäras ner med 12 miljarder kronor under budgetåret 1982/83. Detta är en väsentlig skärpning jämfört med de sparmål som uppställts tidigare. Då kunde också inkomstförstärkningar, t.ex. skattehöjningar, räknas som sparande, samtidigt som själva sparmålet omgavs med diverse reservationer, framför allt hänsyn till konjunkturoch sysselsättningsläget. Allt detta är nu borta. Regeringspartierna skall i dag förplikta sig att om två månader presentera en budget där utgifterna skurits ner med 12 miljarder. Och av detta avverkar man genom dagens beslut högst 1 å 2 miljarder, enligt moderaternas tolkning. Jag undrar om folkpartiets och centerns ledamöter i finansutskottet och i riksdagen har fullt klart för sig vad man därmed åtar sig. Den som vill vinna klarhet på den punkten råder jag att studera den sammanställning av utgiftsnedskärningar för budgetåret 1982/83 som finns i den moderata partimotionen. Man kan ha olika åsikter om moderaternas avsikter. Men deras motion ger otvivelaktigt en helt riktig bild av vad som måste ske, om en utgiftsnedskärning i den här storleksordningen skall kunna genomföras under ett enda budgetår. Av den totala nedskärningen ligger enligt moderaterna 5 miljarder på socialdepartementet. Det betyder nya hårda ingrepp mot pensionärer, sjuka och barnfamiljer. Bostadsdepartementet skall enligt moderaterna spara 2,5 miljarder. Det betyder bl.a. kraftigt höjda boendekostnader för alla som bor i statsbelånade hus och villor. På grundskola, gymnasium och kultur skall 1,5 miljarder sparas. Det måste bland mycket annat betyda att lärarlösa lektioner snarare blir regel än undantag. Herr talman! Vi har under de borgerliga regeringsåren åtskilliga gånger ställts inför den blandning av hänsynslöshet och inkompetens som tycks bli det oundvikliga resultatet när moderaterna gör upp med mittenpartierna. Men jag undrar om inte detta tar priset. Riksdagen skall fatta beslut om den hittills största sociala nedrustningen utan tillstymmelse till analys av dess konsekvenser, utan diskussion av någon alternativ handlingslinje, egentligen utan någon annan motivering än att så här vill moderaterna ha det. Vad moderaterna vill, det vet vi. Dagens riksdagsbeslut blir därför, om det följer majoritetsförslaget från finansutskottet, en stor seger för moderata samlingspartiet. Man har inte bara pulvriserat mittenregeringens ekonomiska offensiv utan också kedjat fast den vid en fortsatt hård åtstramningspolitik, inriktad på social nedrustning och hög arbetslöshet. Men det vore ändå bra att få något svar på frågan vad centern och folkpartiet vill. Varför vill ni egentligen regera, Rolf Wirtén, när ni inte är någonting annat än moderaternas springpojkar? Finns det ingenting kvar av det där som kallades social liberalism? Och centerns tal om jämlikhet och trygghet — blir det bara en viskning när moderaterna ryter till? Herr talman! Den inriktning av den ekonomiska politiken som socialdemokratin i dagsläget vill förorda är i huvudsak följande. För det första måste alla tänkbara ansträngningar göras för att förhindra att Sverige i vinter drabbas av den största arbetslösheten sedan 1930-talet. Våra förslag i det avseendet kommer Anna-Greta Leijon att redovisa senare i debatten. För det andra måste investeringarna stimuleras, både inom industrin och när det gäller bostadsbyggandet. Därför anser vi att politiken måste inriktas på att sänka den höga räntenivån. Dessutom föreslår vi åtgärder för fortsatt investeringsstöd till industrin och för att nå en prisnivå för bostadsbyggandet som gör det möjligt att få avsättning för nyproducerade lägenheter. I linje med detta motsätter vi oss de försämringar av förutsättningarna för nyetableringar, investeringar och produktion inom stödområdet som regeringen vill göra genom nedskärningar inom regionalpolitiken. För det tredje måste den ekonomiska politiken inriktas på att förhindra att 1981 års devalvering misslyckas genom en ny inflationsvåg. Hotet om ökad inflation kommer inte, som regeringen försökt inbilla allmänheten, från att importvarorna blir dyrare. Detta är en nödvändig konsekvens av devalveringen, som även regeringen accepterar. Inte heller kommer inflationshotet från den lönehöjning med ca 0,5 96 som skulle bli en följd av att taket i den s.k. prisklausulen bryts igenom i december. Det verkliga inflationshotet kommer i stället från annat håll. En ny kraftig ökning av budgetunderskottet skulle motverka strävandena att sänka räntan och begränsa inflationen. Därför säger vi nej även till den begränsade momssänkning som nu föreslås och som skulle kosta statskassan ungefär 4 miljarder. Vi vidhåller att en ytterligare räntesänkning vore en långt bättre åtgärd, eftersom den skulle dämpa inflationen samtidigt som den minskar statens budgetunderskott och inverkar gynnsamt på investeringarna. Ännu allvarligare är om utvecklingen under nästa år leder till starka kompensatoriska lönekrav inför nästa avtalsrörelse. Underlag för sådana lönekrav skapas inte bara av en okontrollerad inflation utan i minst lika hög grad av en okontrollerad vinstuppgång under 1982. Allt tyder på att vinstökningen kommer att bli betydande, framför allt i de stora exportföretagen. Tre faktorer verkar i den riktningen. Devalveringen ökar utrymmet för vinster, och det är meningen. Ett bättre kapacitetsutnyttjande i samband med den konjunkturuppgång, som nu allmänt väntas åtminstone nästa höst, kommer att kraftigt öka produktivitet och lönsamhet. Och, slutligen, lönekostnadsökningen 1982 blir ytterst måttlig, eftersom det är andra året i tvåårsavtalet. Konjunkturinstitutet beräknar i sin höstrapport att tillverkningsindustrins vinster under 1982 kommer att öka från 15 till 23 miljarder kronor, en uppgång med 8 miljarder. Dessa tre samverkande faktorer kan åstadkomma en vinstoch löneinflation, som omintetgör både konkurrensförbättringen från devalveringen och strävandena över huvud taget att få stopp på inflationen. Uppenbarligen insåg också regeringen detta, eftersom man ville ha en viss avsättning av vinster på särskilt konto i riksbanken under nästa år. Denna tanke är nu bortsopad av moderaterna. I och för sig är det väl ingenting att sörja över, eftersom den föreslagna vinstavsättningen varken skulle ha minskat vinsterna eller företagens ekonomiska resurser att betala högre löner. Den enda åtgärd, som skulle kunna ge avsedd effekt, är en direkt vinstindragning. Och även om vi har den bestämda uppfattningen att lönsamheten i industrin behöver förbättras, så anser vi att det största hotet mot en sådan vinstförbättring är om vi får ett vinstöverslag 1982. Därför föreslår vi att en särskild skatt tas ut på vinstökningen över en viss nivå under 1982. Dessa pengar bör sedan i lämpliga former återföras till näringslivet för dess uppbyggnad och utveckling. Herr talman! Om riksdagen följer utskottsmajoritetens förslag, har man än en gång uppskjutit det allt nödvändigare och allt svårare arbetet med att sanera den svenska ekonomin. I den ekonomiska politiken händer inte mycket. Det enda som egentligen återstår är en inkomstomfördelning, som framför allt får betalas av de sämre ställda i samhället. Arbetslösheten kommer att öka, prisstegringarna fortsätta och investeringarna gå tillbaka. Allt är som förut. Utom på en punkt — riksdagsmajoriteten har med förbundna ögon ställt in sig i det moderata härnadståget mot social trygghet och ekonomisk rättvisa.

Herr talman! I en nyutkommen ekonomisk debattskrift ges talrika och varnande exempel på hur en förvrängd ekonomisk statistik får bilda underlag för en falsk ekonomisk teori och för en skadlig ekonomisk politik. Även historien vrängs. Jag citerar: ”Den falska historieskrivningen målar upp en tavla med en offentlig sektor som trängde ut industrin, aggressiva löntagarorganisationer som lyckades tvinga fram högre reallöner och överkonsumtion, folket som blev så tryggt att det inte ville eller behövde arbeta. I den konservatismens skördetid som det begynnande 80-talet innebär i hela världen är den havererade svenska modellen en dyr klenod. Om det blir svårt att i Sverige förklara vad som egentligen hänt, hur skall man då lyckas med en omvärld som gärna vill tro på denna sedelärande historia?

Sven Grassman har fått rätt när det gäller många av sina kritiska synpunkter. På en rad punkter har man tvingats revidera de officiella uppgifter som fått motivera den borgerliga regeringens politik. Sven Grassman sammanfattar de förändringar i nationalräkenskaper och andra officiella ekonomiska redovisningar som man har tvingats genomföra: ”Någon utlandsskuld fick vi inte förrän 1977, underskottet i bytesbalansen räknades ned från 40 till 8 miljarder för åren 1971-78, företagens driftsöverskott fick räknas upp från 20 till 64 miljarder kr.

De har kunnat användas för att motivera just den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen av klassmässiga intresseskäl velat föra. De sedan hösten 1976 ansvariga för ekonomioch budgetdepartementen har inte svarat på dessa mycket hårda anklagelser. Herrar Bohman och Wirtén har möjlighet att göra det här i dag. Om de inte griper det tillfället, kan det bara tolkas som ett erkännande av kritikens riktighet. Moderaterna har nu lämnat regeringen, men bestämmer fortfarande dess politik, som i vad gäller den ekonomiska huvudlinjen är oförändrad — om nu den linje som en ringlande orm beskriver i gräset i någon mening kan sägas vara oförändrad. Regeringen bedriver en vågmästarpolitik som i sin principlöshet slår rekorden från C. G. Ekmans regeringar på 1920 och 1930-talen. Än lovar regeringen moderaterna att skära ned statens utgifter med 12 miljarder kronor, en politik som bekämpas av socialdemokraterna. Än träffar man en skatteuppgörelse om att begränsa marginalskatter och avdrag tillsammans med socialdemokraterna, en uppgörelse som bekämpas av moderaterna. Än säger statsminister Fälldin att regeringens s.k. sparpaket i samband med devalveringen måste antas i sin helhet, annars avgår regeringen. Än kommer folkpartiet och centerpartiet överens med moderaterna om att förändra samma ekonomiska paket för att regeringen skall få ett röstunderlag här vid dagens omröstningar, som tillåter den att sitta kvar. Den borgerliga regeringen inger många känslor, men en känsla som man har svårt att hysa för den är respekt. Konsekvensen i regeringens ekonomiska politik bör dock icke alltför hårt ifrågasättas. I vissa avseenden utmärks den av en mycket strikt konsekvens. Den är alltid riktad mot de arbetande folkgruppernas levnadsstandard, mot den sociala välfärdspolitik som har erövrats under många år av kamp, mot de arbetslösa och mot det berättigade kravet att alla människor skall ha rätt till ett meningsfullt arbete. En sådan konsekvens är beundransvärd från Svenska arbetsgivareföreningens synpunkt. Regeringen utgår från att det måste finnas en stor reservarmé av arbetskraft, som exportföretagen skall kunna använda om de någon gång i framtiden skulle finna detta profitabelt. Regeringen värnar därför om arbetslösheten och vägrar att vidta åtgärder för att radikalt bekämpa och nedbringa den. Detta är en cynisk politik i kapitalets intresse som är socialt orättfärdig mot de arbetslösa, särskilt mot ungdomen, och som utarmar vårt land. Regeringen driver en politik som medvetet syftar till att skära ned de arbetandes reallöner och levnadsstandard ännu mer än som redan skett. Därigenom vill den öka kapitalets vinster och tror sig därigenom få till stånd ökade investeringar inom näringslivet, särskilt inom exportindustrin. Denna politik innebär emellertid minskad efterfrågan på de varor och tjänster som framställs inom näringslivet. Den får därför minskade investeringar och ökad arbetslöshet till följd. Regeringen säger sig vilja spara och begränsar därför det offentligas utgifter. Vissa socialt ytterst nödvändiga poster skär den direkt ned. Det gäller i det nu diskuterade programmet framför allt ersättningar till pensionärerna, ersättningar som dessa redan intjänat genom sitt slit under gångna år. Regeringens förslag att skära ned ersättningarna till pensionärerna med sammanlagt 2,5 miljarder kronor är en skändlighet. Denna politik leder dessutom också till minskad efterfrågan och därmed till ökad arbetslöshet. Regeringen säger sig vilja sänka skatterna för majoriteten av medborgare. Om man skall tro dess utfästelser vill den alltså minska statens inkomster samtidigt som den å andra sidan talar om nödvändigheten av att spara och att minska underskottet i statsbudgeten. Förklara logiken i det resonemanget, den som det kan! Förklaringen är naturligtvis att det inte alls handlar om någon skattesänkning för de stora grupperna i samhället med inkomster under 100 000 kr. Dessa skall i stället finansiera både sin egen s.k. skattesänkning och den verkliga skattesänkningen för en grupp av höginkomsttagare genom minskade höjningar av penninglönerna under kommande år. Denna s.k. skattesänkning är alltså en stor politisk bluff. Anmärkningsvärt är att socialdemokratin anslutit sig till den för att få till stånd en viss begränsning av de helt orimliga underskottsavdragen. Hade man väntat till efter nästa riksdagsval hade man med största sannolikhet lyckats få till stånd en skattereform av en helt annan kvalitet. Regeringens politik är, om man skall sammanfatta, skadlig för alla ansträngningar att så snart som möjligt komma ut ur krisen och arbetslösheten. De åtgärder som den borgerliga majoriteten i dag kommer att besluta om förvärrar ytterligare läget. Vilka möjligheter finns det då för en alternativ politik, vilka möjligheter finns det att reparera de skador som åstadkommits och säkra en utveckling som innebär ökad sysselsättning och framsteg? Vi får inte för ett ögonblick glömma att de ekonomiska kriserna är kapitalismens regelbundna följeslagare. Internationellt befinner sig kapitalismen — främst i Västeuropa och Nordamerika — sedan 1970-talets mitt i en långvarig stagnation med djupa och täta lågkonjunkturer. Inga tecken på en förändring av denna situation är synbara. Arbetslösheten i de s.k. OECD-länderna uppgår till 24 miljoner människor och väntas inom ett år ha stigit till 26 miljoner. Kristecken framträder också i en del socialistiska planekonomier. Den nuvarande krisen har historiska särdrag. I den finns ett starkt inslag av strukturell, långsiktig kris förstärkt med konjunkturkrisens verkningar. Medan tidigare depressioner kännetecknas av massarbetslöshet och prisfall, så förenas nu i alla kapitalistiska länder en stor arbetslöshet med en galopperande inflation. Inslaget av spekulation i inflationsvinster är stort. Det handlar också om en kris som slår mot alla delar av de samhälleliga relationerna. Krisen är inte bara ekonomisk, den är också social och politisk. Den internationella krisens yttringar — arbetslöshet, inflation och parasitär spekulation — präglar också den svenska kapitalismen. Men de ekonomiska problemen i Sverige är inte bara en följd av den internationella konjunkturutvecklingen. Den svenska ekonomins aktuella svårigheter har tillspetsats genom den internationella krisen och förändringar i konkurrensförhållandena på världsmarknaden. Men de har grundlagts i och genom den svenska ekonomins egen utveckling under en tidigare period av tillväxt.

Tillsammans ledde de också till ett ökat svenskt importberoende och en minskning av sysselsättningen inom industrin. Läget förvärrades av de borgerliga regeringarnas politik. I den offentliga debatten framträder det nu tendenser att acceptera minskningen i industrisysselsättningen som ofrånkomlig, att acceptera en stor och växande arbetslöshet som ofrånkomlig, att acceptera nedskärningen i lönarbetarnas reallöner som ofrånkomlig, att se en nedskärning av den offentliga sektorn som något nödvändigt och ofrånkomligt. Det är utomordentligt skadliga tendenser, framför allt därför att de leder till en politik som är självförverkligande, som befäster och försvårar de negativa tendenserna. Den borgerliga minoritetsregeringen vill nu att vi skall acceptera både en minskande industrisysselsättning och en växande arbetslöshet. Det framgår av de interpellationsdebatter som förts här i riksdagen under de senaste dagarna. Man vill inte ha en kraftfull politik som minskar arbetslösheten. Regeringens attityd är så anmärkningsvärd att t.o.m. den stora liberala morgontidningen i Stockholm kallar det ansvariga statsrådet för arbetslöshetsministern. Denna passiva politik kan inte godkännas. Det går att redan med nuvarande maktförhållanden vidta en rad åtgärder för att öka sysselsättningen och bekämpa det fruktansvärda onda som arbetslösheten innebär. Arbetsmarknadsmyndigheterna måste få de ökade anslag som de begärt. Det måste ges samhälleliga garantier till varje ungdom att få endera ett arbete eller tillfälle till studier. Den stora produktionskapacitet som finns inom industrin, men i dag endast ofullständigt utnyttjas, måste användas till hundra procent. Svångremspolitiken innebär bara ytterligare ökad arbetslöshet och större ekonomiska och sociala svårigheter. Sverige kan inte svälta sig ut ur krisen. Vi måste arbeta oss ut ur krisen. Men låt då människorna få arbeta! Det finns ingen större samhällsekonomisk förlust för ett land än när produktionsutrustning inte används och människor tvingas ut i arbetslöshet. Sverige måste gå ut ur krisen på två ben. Vi måste dels bygga ut industrin och skaffa tillbaka lika många industrijobb som förlorades under 1970-talet. Målsättningen måste vara att under 1980-talet skapa 100 000 nya arbetstillfällen inom industrin. Vi måste dels också bygga ut de socialt viktiga delarna av den offentliga sektorn. Angreppen från Svenska arbetsgivareföreningen och de borgerliga partierna mot den gemensamma sektorn måste slås tillbaka. Ingen utbyggnad av näringslivet är möjlig utan tillgång till bostäder, undervisning, daghem, sjukvård, åldringsvård, kommunikationer och annan infrastruktur. Fler människor i arbete betyder ökad produktion. Det är det avgörande medlet mot såväl inflation som underskott i bytesbalansen mot utlandet och i statsbudgeten. Ökar produktionen så ökar även tillgången på varor och tjänster. Inflationstrycket kan hållas tillbaka. Ökad varutillgång inom landet betyder möjligheter att förbättra bytesbalansen med utlandet. Ökat antal människor i arbete betyder ökade inkomster och därmed ökade skatteintäkter och möjligheter till minskat underskott i statsbudgeten. Satsningen på direkta arbetsskapande åtgärder ser vi alltså som en avgörande insats för att bekämpa de akuta problemen i nuläget. Endast därigenom kan man få till stånd en dynamisk utveckling. Men det är viktigt att en sådan satsning förenas med åtgärder som innebär ökat inflytande för de arbetande i företagen. Vi måste få till stånd en verklig demokratisering av arbetslivet som överför den ekonomiska makten till de många i samhället. Det är också nödvändigt att fördelningspolitiken ges en mera skärpt inriktning. Inkomstklyftorna är fortfarande stora i det svenska samhället. Förmögenhetsfördelningen har blivit ännu mera ojämn under åren av borgerliga regeringar. Mellan 25 och 40 miljarder kronor undandras varje år beskattning genom olika former av skattefusk och annan ekonomisk brottslighet. Därtill kommer de stora belopp som fritas från beskattning genom gynnsamma avskrivningsregler för företagen, genom avdragssystemet på skatteområdet osv. Skärpt beskattning av stora förmögenheter och en maximering av löner och andra inkomster, skärpt kamp mot olika former av skatteflykt och skattefusk är nödvändiga åtgärder. Herr talman! I vpk-motion 57 ställs en rad förslag utifrån den grundsyn som jag här antytt — det kommer att tas upp i olika anföranden av andra vpk-ledamöter. I stället för en sänkning av momsen även på lyxvaror och olika importvaror hävdar vi att motsvarande belopp bör fördelas på tre poster — för att hålla nere matpriserna, för att hålla nere hyrorna och för att öka insatserna i kampen mot arbetslösheten. Regeringens nedskärningspolitik riktad mot pensionärer och andra inkomstsvaga grupper förkastar vi. I stället kräver vi en fördelningspolitik med motsatta förtecken, riktad mot de höga inkomsterna och mot spekulationen. Jag yrkar bifall till motion nr 57.

Herr talman! Det samförstånd om mervärdeskatten som har nåtts i finansoch skatteutskotten mellan regeringspartierna och moderata samlingspartiet innebär att skattesatsen, som nu är 23,46 26, sänks till 21,5 96 i stället för den i propositionen föreslagna skattesatsen 20 26. Finansutskottet har anfört tre skäl för denna reducering av momssänkningen: 1. Enlugnare prisutveckling än den som väntades när åtgärdsprogrammet presenterades för ungefär två månader sedan. 3. Behovet av att hålla tillbaka budgetunderskottets ökning. Utskottens förändringar av propositionens förslag i fråga om mervärdeskatten tillsammans med slopandet av vinstkontoavsättningen innebär en budgetförstärkning på 3,3 miljarder kronor för budgetåret 1982/83. Det är alltför vanligt att man talar om en ekonomisk kris här i landet, som om Sverige hade svåra problem medan resten av världen klarade sig bättre. Vore det så väl att andra länder hade ekonomisk balans och god tillväxt, skulle det vara betydligt lättare att få ordning även på Sveriges ekonomi. Men vi får inte glömma att en stor del av orsaken till våra ekonomiska svårigheter ligger i att alla de andra länderna, som vi handlar med, delar våra svårigheter. Oljeprishöjningarna har rubbat balansen i nästan alla länder, oavsett ekonomiskt system. Sveriges problem är inte värre än andra jämförbara industriländers. I ett mycket viktigt avseende har vi i Sverige lyckats långt bättre än man gjort i nästan alla andra länder. Det gäller sysselsättningen. Ute i Europa är arbetslösheten i genomsnitt tredubbelt större än den svenska. Den proposition vi behandlar inleds med en lika viktig som riktig beskrivning av orsakerna till att situationen nu är så svår att den s.k. överbryggningspolitiken inte fungerar. Fram till den första oljekrisen 1973 hade vi fallande realpriser på olja. Sedan har oljepriserna mångfaldigats, och när vårt land var på väg mot ekonomisk balans 1978-1979 slogs spelet på nytt över ända genom den andra oljekrisen. Som ett litet industriland är Sverige av naturnödvändighet exportbero ende. Tendensen till en successivt allt friare världshandel har brutits, och på världsmarknaden är protektionismen i tilltagande. En växande protektionism kan bli ett direkt hot mot Sveriges framtid som industrination. Vi får därför aldrig själva medverka till att blåsa under protektionistiska strömningar. Vi måste själva hävda frihandeln som en överordnad princip i vårt umgänge med omvärlden. Ett protektionistiskt kuddkrig de rika industriländerna emellan kan inte på sikt ge dessa länder en tillräcklig marknad för deras produktion, om de fullt vill utnyttja sin effektiva produktionsapparat och få bort arbetslösheten. Och en protektionism som riktas mot de fattiga länderna skadar deras möjligheter att bygga ut sin produktionsapparat och ge arbete åt de hundratals miljoner som där är arbetslösa. Sverige liksom övriga industriländer måste satsa mer — inte mindre, som somliga förespråkar både här hemma och i andra länder — för att hjälpa världens fattiga och folkrika länder att förbättra sin situation. Andra gynnsamma faktorer under årtiondena närmast efter andra världskriget var fasta växelkurser och en låg inflationstakt. Även de faktorerna har under 1970-talet bytts i sina motsatser. Men de ekonomiska svårigheterna såväl i vårt land som i andra länder har också inhemska orsaker. De är inte heller unika för Sverige. Under en lång tid har marknadsekonomin, inte minst genom utvecklingen mot allt högre marginalskatter, utsatts för åtskillig misshandel. Under 1970-talet kom de offentliga kostnaderna att öka avsevärt snabbare än den ekonomiska tillväxten. Detta gäller särskilt den kommunala utgiftsutvecklingen. Därför hotas den ekonomiska balansen, och marknadsekonomin utsätts för allt större påfrestningar. Genom effektivitetshindrande skatter och en konsumtionsutveckling så snabb att investeringarna trängs undan till följd av en ökad inflationstakt. Sammantaget är det alltså både de ändrade internationella förhållandena och utvecklingen i vårt eget land som orsakar den svåra obalansen i vår ekonomi. Underskottet i våra utrikesaffärer detta år beräknas enligt de senaste prognoserna bli något lägre än vad man tidigare har antagit, men det är ändå oroväckande högt. Även underskottet i statsbudgeten inger stor oro. I detta läge måste det vara ett övergripande mål att pressa ner vårt kostnadsläge gentemot våra konkurrentländers. Det är en helt nödvändig förutsättning för att sysselsättningen skall hållas uppe, investeringarna stimuleras och produktionen öka. För att lägga om kursen mot ekonomisk balans har en rad viktiga åtgärder vidtagits eller förberetts. På flera områden har bilden därigenom förändrats till det bättre. En energipolitik för att minska vårt oljeberoende är nu i funktion. Den tidigare djupa splittringen på energiområdet har efterträtts av vad som närmast kan kallas borgfred, och vårt oljeberoende har börjat minska. Kommunernas utgiftsexpansion har nedbringats utan att man har behövt ta till drastiska åtgärder som skattetak eller liknande. Kommunernas volymexpansion ligger i år ungefär där riksdagen har sagt att den bör ligga, landstingens dock något däröver. Trots socialdemokraternas kritik här i riksdagen har ett stort antal socialdemokratiska kommunalpolitiker ute på fältet tagit sitt samhällsansvar och deltagit i det nödvändiga besparingsarbetet, och det har kunnat ske utan alltför stora motsättningar på det lokala planet. Den tidigare splittringen på skatteområdet har efterträtts av en bred enighet om den största marginalskattesänkningen i historien. Människors arbetsglädje och framåtanda kommer att öka i värde. Ett långsiktigt besked om sänkta marginalskatter gör det lättare för arbetsmarknadens parter att nå fram till avtal som inte rubbar den samhällsekonomiska balansen. Förtroendet för vårt skattesystem återupprättas med en avdragsreform som stoppar systematiska nolltaxerare. Hushållens ökade känslighet för räntekostnader har en gynnsam inverkan på ränteläget. Företagen har lättare att komma över riskkapital bl.a. genom en lindring av dubbelbeskattningen på aktier och genom det nya skattesparandet. En skattereform som motverkar systematisk skuldsättning kommer också att bli till nytta för aktiemarknaden. Herr talman! Minoritetsregeringar kan inte räkna med att alltid få igenom sina förslag i oförändrat skick. Likväl har de enskilda inslagen i den ekonomiska politiken, som jag nu har beskrivit, haft ett stöd av en majoritet i Sveriges riksdag. Detsamma kommer också — om inget oförutsett inträffar — att gälla för de regeringsförslag som riksdagen behandlar i dag. Det innebär att propositionens riktlinjer för den ekonomiska politiken kommer att godkännas i sina huvuddrag. De fyra viktigaste komponenterna i denna politik är devalveringen, momssänkningen, tidigarelagda besparingar och produktionsstimulerande åtgärder. Devalveringen, som riksbanken genomförde den 14 september, innebar att priserna på världsmarknaden räknade i svenska kronor steg med över 10 20. Därmed förbättrades den svenska industrins konkurrenskraft. Men denna prisstegring får inte slå igenom här hemma. Inflationen, och även inflationsförväntningarna, måste hållas tillbaka, kapaciteten i vår industri måste höjas och efterfrågan, dvs. offentlig och privat konsumtion, hållas tillbaka. Regeringens förslag om sänkning av mervärdeskatten avsåg att motverka den höjning av prisnivån och motsvarande minskning av reallönerna som kunde väntas bli följden av devalveringen. Därmed skulle också förhindras att avtalens prisklausuler utlöstes. Genom bl.a. en gynnsam prisutveckling och räntesänkningen, som jag tidigare har nämnt, uppnås dessa syften, även med den begränsade momssänkning som finansoch skatteutskotten förordar. Beträffande den tidigareläggning av besparingar som regeringen föreslagit för att delvis kompensera inkomstbortfallet av momssänkning och vinstkontoavsättning, understryker utskottet att behovet av ett kraftfullt och målmedvetet besparingarbete kvarstår, trots utskottets förändringar av regeringens förslag. Utskottet understryker vidare att detta arbete måste inriktas mot att begränsa statsutgifterna och att besparingarna — inberäknat vad som nu tidigareläggs — skall vara 12 miljarder kronor budgetåret 1982/83 i enlighet med tidigare uttalanden. De riktlinjer för den ekonomiska politiken som utskottet förordar ligger — även med de förändringar som vidtagits — väl i linje med regeringens förslag. Utöver riktlinjerna för den ekonomiska politiken har finansutskottet behandlat tre förslag som framförs i den socialdemokratiska partimotionen. Det gäller kravet på en valutapolitisk utredning, kontokortskrediterna och räntekompensation till kommunerna. I dessa tre frågor kommer Rolf Rämgård senare i debatten att föra utskottets talan. Jag skall avslutningsvis ge några synpunkter på den debatt som huvudsakligen förts utanför detta hus och i massmedia, sedan regeringen i september offentliggjorde de förslag vi nu behandlar. Det tycks ha blivit något av en sport från socialdemokraternas sida att beskylla mittenpartierna för att lägga sig platt till marken för moderaterna, och från moderaternas sida för att vi bl.a. genom skatteuppgörelsen driver en socialdemokratisk politik. Kjell-Olof Feldt återkom med de socialdemokratiska beskyllningarna i sitt anförande för en stund sedan. Att båda dessa påståenden skulle vara riktiga faller på sin egen orimlighet. Det allvarliga är emellertid att moderater och socialdemokrater helhjärtat stöder varandra i denna kampanj. Därmed bidrar de enligt min mening till en polarisering av den politiska debatten som är sakligt ogrundad men framför allt djupt olycklig, därför att den minskar våra möjligheter till de samförståndslösningar som vi så väl behöver för att komma till rätta med vårt lands ekonomiska problem. Jag skall gärna erkänna att socialdemokraterna i en del frågor på ett värdefullt sätt har medverkat till breda lösningar. Det gäller t.ex. i energipolitiken, som Kjell-Olof Feldt också tog upp i sitt anförande. Likaså gäller det i skattefrågorna. Deras ställningstagande i löntagarfondsfrågan har däremot inte stimulerat viljan till samarbete mellan olika parter för att återvinna industriell tillväxt och ekonomisk balans. Förslaget om importdepositioner för ett år sedan, liksom agerandet i tekodebatten, visar att man ibland hellre propagerar för protektionism än ställer upp för den frihandel på vilken så många människors framtida sysselsättning och välfärd är beroende. Samtidigt som socialdemokraterna i princip bekänner sig till behovet av besparingar, både hos staten och i kommunerna, har man motsatt sig de flesta besparingsförslagen. Begränsningen av livsmedelssubventionerna i våras är faktiskt ett av de få undantagen. Jag undrar om inte socialdemokratin har gjort sig till sin egen missnöjespolitiks fångar. Man har motverkat förståelsen för en nödvändig ekonomisk politik genom att inte klargöra för sina medlemmar och väljare vad som behövs. I stället uppträder man som om vi kunde låta bli att vidta en del av de besparingsåtgärder som ändå är nödvändiga. De betänkanden som utskotten avlämnar, av vilka en del behandlas i dag, innehåller några nya exempel på hur socialdemokraterna väjer undan när det blir fråga om att medverka till besparingsåtgärder — besparingsåtgärder som de själva säkerligen skulle finna nödvändiga, om de hade regeringsansvaret. Socialdemokraterna vill förstärka statens budget genom skattehöjningar för nästa år på omkring 1 miljard. Men ingen tror väl att de ute i samhället propagerar för dessa skattehöjningar med samma glöd med vilken de arbetar emot de besparingsförslag som regeringen har lagt fram. Detta drag tycker jag återkommer särskilt tydligt i Kjell-Olof Feldts anförande. Det var i huvudsak en lång historisk beskrivning av vår situation, men det gav mycket litet av alternativ till det förslag som regeringen lägger fram. Kjell-Olof Feldt uppehöll sig länge vid löntagarfondsfrågan, men vad som inte har klarats ut är på vilket sätt löntagarfonder, finansierade genom avgifter och vinstavsättningar, i det läge där vi nu befinner oss skulle kunna stimulera nyföretagande och satsningar inom näringslivet och öka vårt näringslivs konkurrenskraft gentemot utlandet. Inte heller klarar man ut hur förhållandena mellan ägarkategorin och löntagarkategorin — de anställda — skall regleras. Allt detta är så diffusa ting att det enda som egentligen har hänt i löntagarfondsfrågan är att det socialdemokratiska partiet fått fullmakt att utforma det här förslaget efter behag utan att i dag klara ut hur denna utformning egentligen skall se ut. När det sedan gäller momssänkningen tycker jag att det avsnitt i Kjell-Olof Feldts anförande som gäller den är ganska märkligt. I s-:motionen anklagas regeringens förslag för att kunna leda till ”en allmän stimulans som i tiden sammanfaller med att konjunkturen går in i en expansionsfas”. Men den närmaste tiden ser det inte ut som om det skulle bli en särskilt kraftig konjunkturuppgång, och de besparingar som kommer att genomföras bör också få den dämpande effekt som Kjell-Olof Feldt vill åstadkomma med sin högre moms. Om nu socialdemokraterna och Kjell-Olof Feldt oroar sig för detta, då borde de ju tycka att det är bra att mittenpartierna gått oppositionen till mötes — inte bara moderaterna, Kjell-Olof Feldt, utan också socialdemokraterna! — och halverat momssänkningen och därigenom minskat budgetunderskottet med 2,3 miljarder. Men något sådant erkännande vill Kjell-Olof Feldt inte göra. Oavsett vad regeringspartierna gör måste Kjell-Olof Feldt opponera sig. Lusten att komma med negativ kritik tycks nästan ha blivit en kronisk sjukdom hos socialdemokratin. Även moderata samlingspartiet försöker här i riksdagen visa upp en profil där budgetpolitiken skall vara något stramare än vad regeringen har föreslagit. Å Men vi vet att det ute på fältet inte låter riktigt på samma sätt. Där talar maninte längre om att skattereformen behöver finansieras. Därmed har man frånträtt den överenskommelse mellan partierna som faktiskt omnämns i den moderata partimotionen. Sedan i våras har moderata samlingspartiet försökt skrämma villaägarna för den avdragsreform som ingår i mittenpartiernas uppgörelse med socialdemokraterna, trots att den inte alls berör de vanliga villaägarna. Samtidigt innebär de besparingsförslag och den besparingsiver på bostads politikens område som moderaterna företräder att årskostnaden för nybyggda och statsbelånade villor och lägenheter skulle höjas med 17 000-20 000 kr. Man kan fråga sig om moderaterna verkligen ämnar genomföra det förslaget. Den socialistiska propagandan mot regeringens ekonomiska politik samverkar med en del av moderata samlingspartiets propaganda mot samma politik. Effekten är i båda fallen att intressegrupperna höjer rösten. Viljan att anpassa den egna gruppens krav efter vad samhällsekonomin tillåter undergrävs. Konfrontationspolitiken förvärrar fördelningskonflikterna. Det är här svårigheterna att återvinna ekonomisk balans enligt min mening huvudsakligen ligger. Regeringen och riksdagen kan visserligen fatta de beslut som krävs för att den ekonomiska politiken skall kunna läggas på rätt kurs, men i vårt samhälle är makten spridd på många andra håll än i regering och riksdag. Drivs motsättningarna för långt, blir nödvändigt samförstånd om den ekonomiska politiken omöjligt. Jag vågar påstå att den polarisering av den politiska debatten som vi nu upplever ogillas av en bred majoritet av svenska folket. Därför borde, herr talman, alla hjälpas åt att rycka upp missnöjespolitiken och konfrontationstänkandet med rötterna. Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande 1 på alla punkter.

Herr talman! Den proposition vi i dag skall ta ställning till innehåller regeringens åtgärdspaket från den 14 september. Dessförinnan hade moderata samlingspartiet lagt fram sitt program för återställd ekonomisk balans, ”Ny väg”. Åtskilliga förslag därifrån återfanns i regeringens förslag till uppläggning av den ekonomiska politiken. Som exempel kan nämnas tidigarelagda besparingar samt utbudsstimulerande åtgärder som rätt till provanställning, karensdagar i sjukförsäkringen, insatser för forskning och utveckling osv. Men vi anmärkte från början på vissa svagheter i åtgärdsprogrammet, framför allt den föreslagna momssänkningen. Den analys vi företog visade dessutom snart att regeringsprogrammet — tvärtemot vad man velat ge sken av — inte var neutralt från budgetsynpunkt. Detta bekräftades också av beräkningar utförda i finansutskottets kansli. Försvagningen av statsbudgeten skulle uppgå till nära 3 miljarder kronor innevarande budgetår och 4 miljarder budgetåret 1982/83. De tidigarelagda besparingarna uppgick ingalunda till utlovade 4 miljarder, utan utgjorde endast ca 2,3 miljarder för hela nästa budgetår. Finansutskottets ordförande Eric Enlund riktade nyss kritik mot oss moderater för att ute på fältet vilja ifrågasätta totalfinansieringen av en inkomstskattesänkning.

Detta påvisade jag redan i den allmänpolitiska debatten. Liksom ”Ny väg” tog den moderata partimotionen sin utgångspunkt i nödvändigheten av att råda bot på de grundläggande balansproblemen i svensk ekonomi. I ett läge där budgetunderskottet redan bedömdes uppgå till ca 75 miljarder föreföll det inte tillrådligt — för att uttrycka sig milt — att ytterligare vidga gapet. Vi motsatte oss därför momssänkningen och förordade ännu större tidigarelagda utgiftsminskningar, samtidigt som vi för nästa budgetår skisserade ett besparingsprogram på totalt 14 miljarder. Därmed skulle det också skapas utrymme för det första steget i en marginalskattereform redan 1982 i enlighet med den borgerliga trepartiregeringens ekonomiska handlingsprogram från den 3 februari i år. Under utskottsarbetet stod det snart klart att centern och folkpartiet beträffande inkomstskatten valde att fullfölja det samarbete med socialdemokraterna som i våras ledde fram till majoritetsregeringens upplösning. Det var således inte möjligt att vinna majoritet för en omedelbar marginalskattesänkning. De alternativ som då återstod var antingen en kraftig budgetförsvagning genom momssänkning enligt regeringens modell eller en något mindre budgetförsvagning till priset av vinstskatt och en förhöjd utgiftsnivå i enlighet med den socialdemokratiska partimotionen. Från moderat utgångspunkt måste i denna situation det viktiga vara att inleda besparingsarbetet och att lägga fast klara riktlinjer för det fortsatta arbetet på att skära ned statens utgifter. Dessutom gällde det att söka begränsa den budgetförsvagning som vi moderater i utgångsläget var ensamma om att vilja förhindra. Mot den här bakgrunden är vi moderater tillfredsställda med den kompromiss som så småningom kunde träffas i finansutskottet. Utskottsbetänkandet utgår nu från propositionen och den moderata partimotionen som jämställda dokument. Samtidigt som det socialdemokratiska förslaget om vinstskatt stoppas, avvisar utskottet också regeringens förslag att företagen nästa år skulle göra obligatoriska avsättningar till särskilda vinstkonton i riksbanken. Sänkningen av mervärdeskatten blir bara ungefär hälften så stor som enligt propositionen, vilket reducerar ökningen av underskottet i statens budget. Effekten av denna förändring blir begränsad under innevarande budgetår, men för det kommande försvinner nästan hela den försämring som låg i regeringens förslag. En påspädning av efterfrågan är lättare att acceptera under resten av 1981 och första halvåret 1982. Från nästa sommar kan vi emellertid räkna med draghjälp från en internationell konjunkturuppgång. Det blir då angeläget att resurserna snabbt kan sättas in för att tillgodose en växande efterfrågan från exportmarknaderna. Därför har vi moderater också fäst stor vikt vid att få preciserat att det sparmål på 12 miljarder kronor som riksdagen tidigare fastställt för budgetåret 1982/83 skall uppnås genom nedskärningar på budgetens utgiftssida. Finansutskottet redovisar i sitt betänkande en utvärdering av regeringens förslag till tidigarelagda besparingar. Dessa beräknas minska statens utgifter med 970 miljoner innevarande budgetår och med 2340 miljoner nästa budgetår. I sitt ställningstagande till det fortsatta besparingsarbetet framhål ler utskottet, att detta skall bedrivas kraftfullt och målmedvetet med sikte på ”att begränsa statsutgifterna genom faktiska besparingar i från år till år löpande utgifter. Dessa besparingar skall — inberäknat dem som nu tidigareläggs — vara 12 miljarder kronor budgetåret 1982/83 ---.” Av detta citat framgår tydligt finansutskottets ståndpunkt att sparmålet på 12 miljarder skall uppnås genom utgiftsnedskärningar, vilket också uttalades i den presskommuniké som de borgerliga utskottsledamöterna gemensamt utformade i samband med att kompromissen träffades. Det kan inte råda något tvivel om att denna uppgift blir besvärlig. Men det är alldeles nödvändigt att vi lyckas. Det går inte att bara tala om behovet av utgiftsminskningar och sedan skjuta dem på framtiden år efter år. 12 miljarder får också betecknas som en miniminivå. I den moderata partimotionen återfinns en förteckning med förslag till besparingar uppgående till 14 miljarder. Där ingår bl.a. ökad självrisk i sjukförsäkringen, omprövning av beslutet att flytta inrikesflyget från Bromma till Arlanda samt minskat pressoch partistöd. Vårt krav att subventionsnivån inom bostadssektorn skall minskas och att stödet skall ges en fördelningspolitiskt mer effektiv inriktning har uppmärksammats i debatten och även här i dag av Eric Enlund. Men skall det bli möjligt att få ihop utgiftsminskningar med minst 9 miljarder kronor i den budgetproposition som nu förbereds, blir det nog nödvändigt att skära ned på boendesubventionerna lika väl som på livsmedelssubventioner, bistånd och annat. Herr talman! Jag fäste mig vid några saker i den ekonomisk-politiska rundmålning — i övervägande svarta färger — som Kjell-Olof Feldt gjorde tidigare i debatten. Han talade om en allvarlig brist på sparande i Sverige och nämnde i det sammanhanget de stora underskotten i bytesbalans och statsbudget. Det är riktigt att vi har ett betydande sparandeunderskott. Men kom ihåg att det helt är att hänföra till den offentliga sektorn, särskilt statens finanser. Med det höga skattetryck vi nu har kan detta underskott minskas endast genom att vi gör nedskärningar på den statliga utgiftssidan. Gör vi det, dämpas inflationen och skapas det möjligheter till en lägre räntenivå. Företagen, som i dag inte saknar vare sig idéer eller kapital, får då fler investeringskalkyler att gå ihop, och expansionen av industrins investeringar kan komma i gång. Kjell-Olof Feldt gjorde en besviken återblick på 1970-talets erfarenheter av politiska insatser för att bekämpa inflation och arbetslöshet. Hans nya patentmedicin var kollektiva löntagarfonder. Men inser inte Kjell-Olof Feldt att fondsocialismen innebär ytterligare ett jättekliv på samma väg som under de gångna åren visat sig leda fel? Det är riktigt att diskussionen om löntagarfonder bara förs i västerländska marknadsekonomier. Det har två orsaker: i Östeuropa är socialismen redan genomförd, och i socialistiska stater får det inte förekomma en fri debatt om olika ekonomiska och politiska system. Det är ingen tillfällighet att en planekonomi av det slag som fondsocialismen skulle innebära inte någonstans eller någonsin har kunnat förenas med demokrati. Alla demokratiskt styrda länder bygger på marknadssystemet med privat ägande av produk tionsmedlen som grundläggande princip. Att socialism leder till diktatur och politiskt förtryck har vi sett många prov på i Östeuropa. Sovjetledningens starka satsning på militär upprustning — med kärnvapenförsedda ubåtar och annat — motsvarar inte medborgarnas önskemål. I livsmedelsbristens och köernas Sovjet är det sannerligen inte konsumenterna som styr. Att socialistisk planekonomi dessutom är ineffektiv kan vi se ännu tydligare på nära håll, i Polens problem. Även andra öststater som t.ex. Rumänien har nu akuta svårigheter att klara sina betalningar. Olof Palme brukar tala om att det nu råder något som han kallar kapitalismens kris. Det finns mycket större skäl att i stället tala om socialismens kris. Herr talman! Arbetet på att få budgetunderskottet under kontroll kan inte bara ta sikte på att spara bland gamla utgifter. Det måste inriktas på att förhindra nya. Ett särskilt problem i detta sammanhang är det omfattande industristödet till olönsamma statliga företag. Vi behandlar nu i riksdagen förslag om medelstillskott till LKAB, SSAB, Svenska Varv, Luxor och Swedish Petroleum. Tillsammans med andra förslag om kapitalöverföring till bl.a. statens olika skogsföretag rör det sig om åtskilliga miljarder. Men en förutsättning för att vi skall kunna återställa balansen i samhällsekonomi och statsfinanser är att vi inser att det här inte rör sig om tillfälliga, konjunkturmässigt betingade lönsamhetssvackor. Det höga löneläget i Sverige ställer krav på oss att vi snabbt ställer om till högteknologisk produktion, där vi kan utnyttja våra konkurrensfördelar. Vi kan helt enkelt inte fortsätta att med stora förluster bryta järnmalm, som vi med stora förluster omvandlar till plåt, som vi med stora förluster tillverkar fartyg av — till glädje för andra länders rederier, eftersom vårt höga kostnadsläge hindrar att vi håller oss med en egen sjöfartsnäring. Naturligtvis måste omvandlingen av vårt näringsliv ske i socialt godtagbara former. Men marschriktningen måste vara klar, och det finns inte tid för några halter och faster på vägen. Industristödsutredningen har nyligen påvisat att senare års statliga bidrag till krisföretag snarast verkat konserverande på näringsstrukturen. De nu aktuella förslagen har samma selektiva och passiva karaktär. Vi moderater föredrar en snabbare omläggning mot generella stimulansåtgärder, som mera tar sikte på livskraftiga och expanderande branscher och företag. Det utesluter inte särskilda insatser för utsatta regioner. I den moderata partimotionen förordas en sänkning av arbetsgivaravgifterna i det inre stödområdet i syfte att åstadkomma en generell stimulans av näringslivet där. Med en sådan anpassning av kostnadsnivån i regionen till produktiviteten uppnår man dels en viss lättnad för krisdrabbade företag, dels ett ökat intresse — och det kanske är viktigast — för nyetableringar, som kan ge nya arbetstillfällen i stället för dem som försvinner. En sänkning av arbetsgivaravgifterna i glesbygden — utan någon motsvarande höjning på annat håll — ingår i den utbudsstimulerande politik som vi moderater ser som nödvändig för att ta oss ur krisen. Den viktigaste enskilda åtgärden är dock en snabb sänkning av marginalskatterna. Vi noterar med tillfredsställelse att finansutskottet inte avstyrkt de längre gående besparings förslagen i vår partimotion utan gjort deras ikraftträdande beroende av hur snabbt de kan beredas i berörda riksdagsutskott. Uskottets moderata ledamöter förordar i ett särskilt yttrande att det utrymme som dessa extra besparingar ger skall utnyttjas till ett första steg i en marginalskattereform redan från det kommande årsskiftet. Frågan om en snabb marginalskattesänkning har också föranlett en reservation i skatteutskottet, och den kommer att behandlas mer ingående av Knut Wachtmeister senare i debatten. Herr talman! De i och för sig viktiga ekonomisk-politiska frågor vi i dag skall avgöra här i kammaren förbleknar vid en jämförelse med den skatteomläggning som socialdemokraterna har vunnit mittenregeringens stöd för. Den sortens högskattepolitik är raka motsatsen till vad Sverige behöver. Även på denna punkt får jag hänvisa till senare inlägg i debatten, bl.a. av Gösta Bohman. Jag vill här nöja mig med att påvisa det egendomliga i att de tre skattehöjarpartierna säger sig vara överens om 1983 års skatter utan att ha etablerat någon gemensam grund för 1982. Vilken momsnivå utgår egentligen skatteuppgörelsen ifrån — socialdemokraternas 23,46 90, regeringens 20 26 eller de 21,51 96 som den borgerliga riksdagsmajoriteten förhoppningsvis kommer att fastställa? Skall — utöver skatteuppgörelsens finansiering med höjda arbetsgivaravgifter eller proms — kostnadsbelastningen på företagen ytterligare skärpas genom någon form av vinstskatt eller rent av en särskild ATP-avgift för uppbyggnad av kollektiva löntagarfonder? Herr talman! Dessa oklara men viktiga punkter blir det tillfälle att återkomma till. För dagen nöjer jag mig med att yrka bifall till vad finansutskottet hemställt i sitt betänkande nr 1.

Herr talman! Enligt uppgörelse får jag i denna replik även något kommentera det inlägg som gjordes av finansutskottets ordförande. Jag förstår Eric Enlunds behov av att framställa den nu framlagda uppgörelsen med moderaterna som en framgång för regeringspartierna. Men det är att gå väl långt att framställa det här beslutet som att riksdagen i dag godtar regeringsförslaget. Det som återstår är en momssänkning som upphävs av nedskurna pensioner. Så mycket av ekonomisk politik är det väl ändå inte att komma med. Sedan klagar Eric Enlund över polariseringen i debatten och säger att den framför allt skulle pågå mellan moderata samlingspartiet och socialdemokraterna. Det är inte vår avsikt att skapa någon sådan polarisering. Men om det nu råkar bli så i svensk politik, kan det möjligen bero på att det från mittenpartiernas sida visas en tilltagande brist på fasthet och en hållningslöshet, som — efter vad jag förstår — kommer att bli ett växande problem. Det har inte att göra med att man som minoritetsregering kan göra upp med ett parti i en fråga och med ett annat parti i en annan fråga. Men om dessa uppgörelser har klart motstridiga innebörder blir det problem. Vad jag vill varna regeringspartierna för är att nu gå in och försöka föra en rent moderat fördelningspolitik, att på område efter område acceptera den omfördelning av välfärden i det här landet till de starkares förmån som alldeles uppenbart är moderaternas egentliga syfte och som är deras strävan med det som sägs vara åtgärder för att rädda svensk ekonomi. Jag finner det något upprörande, herr talman, att regeringspartierna tillåter moderaterna att i dag ställa yrkande om en ren marginalskattesänkning 1982. Man har i den allmänna debatten reagerat hårt och med all rätt på moderaternas vettlösa kampanj mot skattereformen. Regeringspartierna har t.o.m. krävt att den måste accepteras av moderaterna för att det skall kunna bildas någon ny borgerlig trepartiregering. Men bara för att rädda regeringsinnehavet släpper man moderaterna helt fria att fortsätta sin kampanj för rena marginalskattesänkningar. Det kallar jag hållningslöshet, herr talman. Sedan vill jag till både Lars Tobisson och Eric Enlund ställa frågan: Hur skall ni åstadkomma de 12 miljarder som skall skäras ned i nästa budget? Vad är det ni skall spara på? Eric Enlund sade att u-landsbiståndet måste öka. Lars Tobisson kräver att det skall minskas, vad jag förstår med 600 eller 800 miljoner. Lars Tobisson står fast vid att alla bostadssubventioner skall bort. Det har regeringen — inte minst bostadsministern, som sitter här nu — hårt angripit som en helt omöjlig väg. Där ligger 2 å 3 miljarder av sparpaketet. Slutligen till Lars Tobisson: Det är intressant när han konstaterar att en debatt om löntagarfonder i de socialistiska länderna skulle vara en debatt om förändring av deras ekonomiska system. Ja, mycket mer, Lars Tobisson, för löntagarfonderna skulle slå sönder den centrala statssocialismen och göra den demokratisk. Därför kan man inte och får man inte diskutera löntagarfonder i sådana länder.

Herr talman! I och för sig är det inte oriktigt, om man ser realistiskt, att företrädarna för oppositionen kommer upp i replik först sedan moderaternas talesman haft ordet här i kammaren. Vi vet ju att moderaterna fortfarande bestämmer huvudinriktningen i den borgerliga minoritetsregeringens ekonomiska politik. Eric Enlund säger att en minoritetsregering inte kan räkna med att få igenom sina förslag oförändrade. Nej, det är rätt självklart. Men då bör den erkänna att det handlar om att samla så stort röstunderlag som möjligt, och inte — som finansutskottets majoritet eller rättare sagt den minoritet som lagt fram betänkandet har försökt göra — motivera kompromissen med moderaterna med ekonomisk-teoretiska synpunkter. Då förfalskar man ju historien. Den viktiga fråga i Eric Enlunds inlägg som jag vill ta upp gäller hans inställning till den offentliga sektorn. Han sade att socialdemokratiska kommunalmän ute i landet ofta visar samhällsansvar, medan socialdemokraterna här i riksdagen och naturligtvis även vpk inte vill göra det, därför att vi är motståndare till en nedskärning av den offentliga sektorn. Men, Eric Enlund, att skära ned den offentliga sektorn, att begränsa dess utgifter på det sätt som regeringen vill är ju motsatsen till samhällsansvar — eftersom den politiken leder till både ökad arbetslöshet och ökade svårigheter för stora grupper av de svenska medborgarna. Man måste ta upp hela denna ideologi, som ställer den offentliga sektorn mot den privata, dvs. industrin, och som regeringen, de borgerliga partierna och framför allt Svenska arbetsgivareföreningen driver. Det är en felaktig och falsk framställning. Att industrisysselsättningen i Sverige har minskat under 1970-talet beror ju inte på den offentliga sektorns ökning, som man påstår. Det beror inte på att det saknas arbetskraft. Arbetslösheten har under hela det årtiondet varit relativt hög, och det är bara tack vare den offentliga sektorns utveckling som arbetslösheten i dag inte är värre än den är. Det bör också påpekas att en nedskärning av den offentliga sektorn framför allt drabbar kvinnorna. Det är så, att den offentliga eller gemensamma sektorn till stor del växer som en följd av utvecklingen inom den privata sektorn. Man bör också observera att de privata företagen har en mycket stor kund i den gemensamma sektorn, och denna kund måste minska sina beställningar när regeringens politik genomförs. Att skära ner den offentliga sektorn i dag är alltså motsatsen till att visa samhällsansvar. Att arbeta för en utveckling både av industrin och av den offentliga sektorn är däremot att ta ansvar för samhällets utveckling.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt fortsätter sin argumentation om i vad mån moderaterna styr den ekonomiska politiken och mittenpartiernas agerande. Vad är det som har hänt? Vi har för det första tagit hänsyn till vad som hänt i ekonomin efter det att propositionen lades fram, främst i vad gäller räntesänkningen och den gynnsamma prisutvecklingen, Det har påverkat storleken av momssänkningen. Inte innebär det att regeringens ekonomiska politik har förändrats. För det andra har vi tagit hänsyn till oppositionspartiernas synpunkter, främst i vad gäller vinstavsättningarna. När vi inte gör som socialdemokraterna vill, då är det fel. När vi går dem till mötes, är det lika fel. Ni får faktiskt bestämma er. Huvudstrategin i propositionen är att kombinera offentliga nedskärningar med en viss privat expansion. Det är nödvändigt att nu dämpa den offentliga sektorn för att man skall kunna skapa utrymme för investeringar och industriell expansion. För att denna dämpning inte skall leda till en minskad total efterfrågan och därmed till ökad arbetslöshet, något som är utomordentligt viktigt, måste vi sänka momsen, och så sker också. När det sedan gäller besparingarna — och det blir mitt svar även till Carl-Henrik Hermansson — har ni socialdemokrater upprepade gånger sagt att vi måste dämpa den offentliga sektorns expansionstakt. Ni har talat om att vi måste dämpa transfereringarna. Men när förslag om sådana besparingar läggs fram motarbetar ni dem, trots att det skulle ligga väl i linje med vad ni i princip tidigare har deklarerat. Det jag nu nämnde finns, om jag inte minns fel, med i den partimotion som ni väckte på nyåret. Det är detta som jag kallar en polarisering av den offentliga debatten och som faktiskt innebär att man försöker att egga upp den ena intressegruppen mot den andra. Det är, som jag ser det, en stor olycka i ett läge då vi här i landet framför allt behöver en samverkan mellan olika intressegrupper, där var och en försöker att göra sitt för att vi skall nå fram till en ekonomisk balans.

Herr talman! Jag känner naturligtvis inte igen och kan inte godta Kjell-Olof Feldts beskrivning av den moderata politiken som särskilt gynnsam för de starka. Inte heller vill jag acceptera hans beskrivning av uppgörelsen, kompromissen i finansutskottet, som någonting som bara utgår från moderata utgångspunkter. Det är självklart att vi i det här fallet har fått göra eftergifter från båda sidor. Men vi har från vår sida funnit att vi har kunnat acceptera den uppgörelse som kom till stånd, just därför att den lägger fast vissa viktiga grundvärden för framtiden på besparingssidan. När det sedan gäller våra besparingar, så efterlyste Kjell-Olof Feldt vad vi moderater vill spara på. Det behövs nu inte, utan det går bra att läsa i vår partimotion som upptar en förteckning över besparingar, uppgående till 14 miljarder kronor, där vi också anger de områden på vilka besparingar skall ske. Ytterligare uppgifter om det här finns i följdmotioner till de andra utskotten. Och slutligen räknar vi ju med att precisera förslag under den allmänna motionstiden i vår, när vi också har sett vad regeringen har kommit fram till på det här området. Frågan om besparingar på boendesidan har, som jag sade förut, kommit att spela en viss roll. Då vill jag betona att det ju inte är fråga om att i ett enda slag avskaffa räntebidragen. Det skulle få kraftiga effekter — jag tror att Kjell-Olof Feldt nämnde siffran 17 000. Nej, vi har i vårt program Ny väg klart och tydligt angett att detta skall vara en utveckling på sikt, parallellt med att skattetrycket minskas och samtidigt som vi ger bostadsbidragen en fördelningspolitiskt mer effektiv inriktning. Så till frågan om löntagarfonder. Assar Lindbeck har med kraft drivit tesen att demokrati förutsätter mångfald. De ekonomiska resurserna i samhället måste vara spridda mellan ett stort antal ägare, som är fristående från varandra och gentemot staten. De 24 länsfonder som socialdemokraterna föreslår skulle snart få kontrollen över flertalet börsnoterade företag. Även om de alltså är flera, så blir de inte inbördes oberoende, eftersom de alla byggs upp på samma sätt och lätt kan samordnas från fackliga och politiska utgångspunkter. Ett Fondsverige, där facket förenar arbetsgivaroch arbetstagarintressena, innebär en likriktning som förkväver den fria konkurrensen och kanske till slut framtvingar ett svenskt Solidaritet — även det en liknelse som Assar Lindbeck har introducerat i debatten.

Herr talman! Eric Enlund säger nu att detta att man gick ifrån regeringsförslagets krav på en momssänkning på 3 20 — det som var en helig och för regeringens fortbestånd avgörande del av förslagen från december — beror på att prisutvecklingen blir så väldigt gynnsam. Ja, det är till att ha små anspråk! Enligt konjunkturinstitutet kommer konsumentpriserna i år att stiga med 12 26, med den uppläggning den ekonomiska politiken nu får, och nästa år kommer konsumentpriserna att stiga med 9 26. Och den här prisklausulen i löneavtalen, som man sökt undvika att tillämpa, kommer obönhörligen att brytas igenom under loppet av 1982, antagligen redan i augusti eller september. Jag vidhåller, herr talman, att det man nu gör är — som så många gånger förr när riksdagen haft att anta riktlinjer för den ekonomiska politiken — att skjuta problemen framför sig. Har ni nu gett upp tanken på att med momsens hjälp hålla nere prisutvecklingen, så erkänn då att det var nödvändigt för att rädda regeringen från obehaget att för en gångs skull behöva stå vid sitt ord och säg: Nu avgår vi — nu fungerar inte vår politik längre. När det gäller den offentliga sektorn och socialdemokratins inställning till den, så är det bara att se i våra motioner, där vi på en rad punkter föreslår nedskärningar och besparingar. Men det är på en punkt vi med absolut bestämdhet motsätter oss den politik som de borgerliga partierna för. Det är när det är fråga om i stort sett en omfördelning av välståndet från de svaga till de starka. Jag skall ta ett enda exempel ur förslaget. Landets skogsägare skall få 200 miljoner i ökade subventioner. Det bråkar inte moderaterna om — då går det bra att subventionera, då är det inget snack om att det kostar pengar. Samtidigt kommer man att besluta om att bosättningslånen, som går till ensamstående i blygsamma ekonomiska omständigheter och andra som är tvungna att låna en slant för att bosätta sig, skall helt slopas. Dessa människor kommer nu att kastas ut i kontokortsmarknad och avbetalningshandel för att där försöka skaffa pengar. Det kallar vi en omfördelning som inte har att göra med sparande utan är en ganska cynisk klasspolitik. Jag har inte ifrågasatt moderaternas avsikt beträffande sparandet, men vad blev det av det karska talet om att dra ned bostadsstödet? Det skall nu enligt Lars Tobisson ske successivt, men i er motion handlar det om att dra ned det med 2,5 miljarder under ett enda år, och det är huvudparten av bostadsstödet. Slutligen några ord om löntagarfonderna. Det kommer att bli en enda stor maktkoncentration, säger moderaterna. Naturligtvis bortser de helt och hållet från den maktkoncentration som finns redan i dag. Se på våra stora företag. Hur många är det där som styr landets öden? Med det förslag som vi nu har skulle det bli 24 fonder, en fond i varje län. Det skulle bli en enda stor sammanslutning, säger Lars Tobisson. Jag tror för min del att det blir lika litet av maktkoncentration som när det gäller våra 24 landsting, som vart och ett ser om ekonomin och välfärden för medborgarna i länet. På samma sätt kommer löntagarfonderna att fungera. Det blir ingen maktsammanslutning. I motsats till förhållandena i dag kommer det att bli den första rejäla insatsen för att sprida ägande och inflytande till ett större antal medborgare. Det är klart att moderaterna motsätter sig detta. Att mittenpartierna måste hänga med är bara i konsekvens med alla andra eftergifter som de f. n. gör för moderata samlingspartiet.

Herr talman! Jag har uppmärksamt noterat intresset även från de borgerliga partiernas sida för en demokratisering av det ekonomiska livet. Det märkliga är emellertid att detta intresse tyvärr bara gäller utvecklingen i andra länder. Man tycker annars, som Kjell-Olof Feldt påpekade, att det vore naturligt att ägna detta intresse åt den svenska utvecklingen. Här har vi under de senaste 20 åren haft en koncentration och centralisering av den ekonomiska makten som i fråga om utvecklingstakt har överträffat allt vad som förekommit under tidigare perioder. För 10-20 år sedan hade vi 15 stora, mäktiga finansgrupper, som var helt avgörande inom näringslivet. I dag har deras antal reducerats till 7 eller 8. De stora hajarna har ätit upp de något mindre hajarna. Den koncentrationen måste vi verkligen angripa med krav på olika åtgärder för att genomföra en ekonomisk demokratisering. Men där sviktar de borgerliga partiernas intresse. Jag får återkomma till Eric Enlunds påstående att metoden att få plats för nya investeringar är att dämpa den offentliga sektorn. Eftersom herr Enlund har en replik till i den här omgången, skulle jag gärna vilja be honom att litet närmare utveckla sitt resonemang på den punkten, så att vi får reda på hur investeringarna inom näringslivet kommer att öka genom att man exempelvis skär ned ersättningarna till pensionärerna och berövar dem vad de redan har tjänat in på sitt arbete under gångna perioder. Beskriv den ekonomiska mekanismen för oss, herr Enlund, så att vi får reda på vad regeringen står för. För min del anser jag att herr Enlunds tankegång är helt orimlig. Det finns viktiga samband mellan industri och den gemensamma sektorn som man absolut inte får bryta, men som regeringen tydligen inte är uppmärksam på. Industrin kan inte utvecklas utan en samtidig utbyggnad av den gemensamma sektorn, därför att denna representerar mycket av den efterfrågan som kommer näringslivet till del. Den svarar också för all den utbyggnad av samhällsmiljön som också är nödvändig för industrins utveckling. Å andra sidan krävs det en utbyggnad av industrin för att den gemensamma sektorn skall få en stabil grundval. Som jag sade i ett tidigare anförande måste Sverige gå på två ben ut ur den ekonomiska krisen. Vi måste satsa såväl på att stoppa industrinedläggningarna och i stället bygga ut industrin som på att planmässigt bygga ut de socialt viktiga delarna av den offentliga sektorn.

Herr talman! Först några ord till Lars Tobisson. Ni har hoppat av från den finansiering av skattereformen som trepartiregeringen skisserade — Lars Tobisson gjorde det först, och därefter, efter det att moderata samlingspartiet lämnat regeringen, följde hela partiet efter. Ni vill inte heller kännas vid den avdragsreform som den regering som ni själva satt med i skisserade före förhandlingarna med socialdemokraterna. Ni har inför villaägarna fört en skrämselpropaganda som varit grundlös. När skatteuppgörelsens detaljer kungjordes klarlades det också att den var grundlös. Ert eget program, avveckling av räntebidragen, skulle få katastrofala effekter för de boende i nyproducerade villor och lägenheter — en höjning av årskostnaden på 17 000-20 000 kr. Vad som förvånar mig är att ni inte i massmedia har tvingats förklara er på de här punkterna. Ert agerande när det gäller villaägarna är faktiskt sådant att jag nästan förväntar att få se er löpa det gatlopp i den frågan, något som ni ärligt har förtjänat. Kjell-Olof Feldt återkom till att vi för en orättvis fördelningspolitik. C.-H. Hermansson återvände till frågan om den offentliga sektorns roll. Det avgörande i regeringens ekonomiska strategi är inriktningen på att stärka vår produktionsförmåga och återvinna den svenska industrins konkurrenskraft gentemot utlandet. Det är den väg vi måste gå för att rädda vårt välfärdssamhälle och skydda de svaga i det här samhället. En rad åtgärder har vidtagits eller planeras i detta syfte. Marginalskatterna sänks; det stimulerar arbetsvilja och företagsamhet. Energipolitiken innebär ett minskat oljeberoende; det leder till ökade investeringar i nya energikällor. Aktiesparandet stimuleras och rätt till provanställning och extraanställning införs; det är mycket viktigt när det gäller ungdomens möjligheter att få jobb. Ungdomsarbetslösheten är i dag, som jag ser det, ett av våra allra största bekymmer. Stimulans för skogsavverkningar, förlängning av investeringsavdraget för byggnader och en annan konstruktion när det gäller investeringsavdraget för inventarier föreslås. Det ger en snabbare stimulans. Allt detta sammantaget skulle hjälpa oss till rätta med de grundläggande problemen i vår ekonomi, framför allt underskottet i vår bytesbalans. Nu beror naturligtvis mycket på hur man vill att det framtida samhället skall se ut. Jag kan inte finna att de alternativ som har skisserats av Kjell-Olof Feldt på något sätt skulle kunna leda till målsättningen en stärkt konkurrenskraft i den svenska ekonomin och i den svenska företagsverksamheten. Och det är det primära för att vi skall kunna skydda den svenska välfärden.

Herr talman! Av tidsskäl får jag avstå från att i detalj bemöta Eric Enlunds påståenden om moderata avhopp från trepartiregeringens skattepolitik. Den saken kommer åter i senare omgångar i debatten. Låt mig bara säga att jag tycker att det är egendomligt att komma med ett sådant påstående i en situation då vi moderater ensamma här i riksdagen står för ett förslag — det ärendet skall avgöras i dag — som går ut på en sänkning av marginalskatten redan 1982. Det var det verkligt väsentliga inslaget i trepartiregeringens ekonomiska handlingsprogram från den 3 februari. Jag konstaterar också att Eric Enlund inte — varken i den förra debatten eller nu — har kommenterat min lilla erinran om att den momssänkning som mittenregeringen föreslog finansierades, icke uteslutande med andra skattehöjningar utan delvis med besparingar och till stor del inte alls. Sedan till Kjell-Olof Feldt. Han bestred att fondförslaget skulle leda till maktkoncentration. Som förklaring på detta litet halsbrytande påstående sade han: Det blir 24 fonder. Vi har 24 landsting, och de uppträder ju vart och ett för sig. Har Kjell-Olof Feldt glömt att det finns något som heter Svenska landstingsförbundet, som har till uppgift just att samordna och övervaka verksamheten i landstingen? Det är väl ändå så, Kjell-Olof Feldt, att det socialdemokratiska partiet bedriver en viss verksamhet för att samordna uppträdandet i olika delar av landet, bl.a. i landstingsoch kommunala församlingar? Vi vet att LO i hög grad har centraliserat sin verksamhet. Nog kommer LO att kunna utfärda direktiv och anvisningar för hur representanterna skall uppträda när de sitter i löntagarfondernas styrelser. Vad är då det moderata alternativet? I stället för en koncentration av ägandet till facket och staten vill vi få till stånd en ökad spridning av andelar i näringslivet bland de enskilda medborgarna. Det målet skall uppnås inte med tvång utan i frivilliga former med hjälp av stimulansåtgärder. Den praktiska lösningen finns redan. Det är det skattefondsparande som den borgerliga trepartiregeringen införde och som snabbt har blivit populärt. Aktiesparfonderna är förenliga med marknadsekonomin, och de har nu kommit upp i en sparvolym som väl svarar mot vad som ankommer på hushållen att tillhandahålla i riskvilligt kapital. Det intressanta är att i den proposition som vi idag behandlar finns det en passus som visar att nu medger även regeringen att fonderna ger 1,5 miljarder kronor som tillsammans med andra bidrag behövs för att få 3 miljarder. Att det är vad som behövs i nytt riskkapital, det var vi överens om i fondutredningen, Kjell-Olof Feldt.

Herr talman! Bostadspolitiken har kommit att spela en viss roll i denna debatt, och därför har jag begärt ordet. Lars Tobisson sade att moderaternas bostadspolitiska förslag har kommit att spela en viss roll i debatten. Jag skulle vilja påstå att det inte har kommit att spela en tillräckligt stor roll, även om många av talarna har varit inne på dessa frågor i dag. De moderata förslagen och debatten om dem måste ställas i relation till debatten om hela marginalskattereformen. Moderaterna har utanför detta hus fört en, åtminstone under min tid som statsråd, oöverträffad skrämseloch lögnpropaganda när det gäller marginalskattereformens effekter, det har vi kunnat notera med stigande förundran och förbittring. Nu har människorna själva kunnat ta del av och bedöma detaljerna i den redan i våras i sina huvuddrag presenterade reformen, och de kan lugnt luta sig tillbaka och dra en lättnadens suck. Herr talman! En sensationellt stor sänkning av marginalskatterna kommer att genomföras. 95 96 av inkomsttagarna får en marginalskatt på högst 55 96. Många kommer att få sänkningar med flera tiotal procentenheter, och det ger förutsättningar för en ny dynamik i hela ekonomin. När vi då står vid målet, står moderaterna vid sidan om och tar som sin huvudsakliga uppgift att ta till vara några tiotusental nolltaxerares och höginkomsttagares med stora avdrag intressen. Det är emellertid inte i så hög grad detta som har föranlett mig att begära ordet. Moderat skrämselpropaganda när det gäller villaägare är inte något nytt — det är något som vi har fått lära oss att leva med. Frågan är bara om villaägarna någonsin lär sig att göra det. De tillåts inte för en minut att i lugn och ro njuta av sitt boende. De skall hetsas av moderater och massmedier med den ena osannolika spekulationen efter den andra. Borde man inte någon gång besinna sitt ansvar för folks nerver? Jag begärde ordet för att peka på några av de beslut som moderaterna tog samtidigt som klappjakten pågick som värst. På sin partistämma i Falun för några veckor sedan beslöt moderaterna om ett ekonomiskt handlingsprogram, vilket Lars Tobisson också tog upp här. Där står det: Räntesubventionerna måste på sikt avskaffas till den del de inte är motiverade av skilda skatteregler för olika upplåtelseformer. Det betyder att moderaterna vill avskaffa räntebidragen för ägda småhus och minska subventionerna i hyresoch bostadsrättshus till ungefär halva marknadsräntan. Det betyder i dagens penningvärde ca 17 000 kr. mer per år i bostadskostnad för ett nybyggt småhus och ca 20 000 mer för en hyreslägenhet. Det har moderaterna talat ganska tyst om. Men beslutet finns där, och Ulf Adelsohn har själv haft vänligheten att sända programförslaget till mig. För att riktigt understryka att man menar allvar har i den moderata motionen om den ekonomiska politiken, som ju behandlas här i dag, redovisats att man har för avsikt att i januari föreslå att 2,5 miljarder av räntesubventionerna skall bort nästa budgetår. Vad betyder nu det? Det betyder först och främst att en tredjedel av de subventioner som finns i dag skall bort omedelbart. Det betyder i sin tur hyreshöjningar på upp till 325 kr. i månaden för ca en miljon hushåll i hus byggda i början av 1960-talet och fram till 1974. Och det är höjningar utöver andra normala hyreshöjningar, som kan vara nog så betungande i sig. Herr talman! Effekten blir alltså upp till 325 kr. i månaden i en första etapp för en miljon hushåll. För det är väl ändå en första etapp? Målet i det moderata ekonomiska handlingsprogrammet skall väl sedan uppfyllas under de kommande åren, och det betyder alltså: Bort med subventionerna i ägda småhus och bort med subventionerna till en stor del för hyresoch bostadsrättslägenheter, med ökade boendekostnader runt 20 000 kr. per år! Det i sin tur betyder att nästan all bostadsproduktion i landet kommer att avstanna, och bostadsinvesteringarna inom byggsektorn står för 40 96. Moderaterna vill att 2,1 miljarder i subventioner skall bort nästa budgetår utöver de 400 miljoner som kommer att beslutas under de närmaste dagarna här i riksdagen. 2,1 miljarder på ett år! Det skall jämföras med vad avdragsreformen inom marginalskattereformen inbringar. 1,4 miljarder värderas avdragsreformen till, och den skall genomföras under fyra år, räknat från nu, och samtidigt som marginalskatterna sänks kraftigt. Borttagande av subventioner drabbar fattig som rik, medan avdragsreformen i huvudsak riktar in sig på höginkomsttagare med stora avdrag. Om er bostadspolitik får möta verkligheten, vad svarar ni då byggarna och byggnadsarbetarna på deras frågor om nedläggning av bostadsbyggandet i landet? Vad svarar ni de människor som har sparat och står i begrepp att köpa ett småhus och inte kan göra det på grund av era förslag? Vad svarar ni de ungdomar som tänkt flytta till egen lägenhet de närmaste åren och inte kan göra det om ni får bestämma? Och vad svarar ni nu också alla de villaägare som skrämts till sömnlöshet av ert partis propaganda under de senaste veckorna och som nu har fått svart på vitt på att de lugnt kan bo kvar i sina hus?

Herr talman! Statsrådet Friggebo hoppar in i den här debatten på samma sätt som hon gjorde ett vildsint angrepp på den nyvalde moderatordföranden Ulf Adelsohn efter stämman i Falun. Ulf Adelsohn är ju inte ledamot av kammaren, men han har i ett brev till statsrådet Friggebo besvarat just den tes som Birgit Friggebo drev här. Jag skulle vilja använda min repliktid till att återge delar ur detta brev — jag ber om ursäkt för att samtalstonen är kamratlig, som den bör vara f.d. statsrådskolleger emellan: Du har alldeles rätt i att vi vill minska statens och kommunernas utgifter för bostadsbyggandet. Men tyvärr har Du inte redogjort för underlaget för Dina beräkningar. Du tycks nämligen tro att det vi anger som ett långsiktigt mål knutet till vissa bestämda förutsättnningar, skall genomföras över en natt. Så är det inte. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall få en sådan skatteoch bostadspolitik att människorna själva kan betala för sin bostad. De skall inte behöva lita till offentliga insatser därför att de får så lite kvar efter skatt. Den rundgången vill vi avskaffa. Minskade bostadssubventioner förutsätter således sänkta skatter. Och då talar jag om verkliga skattesänkningar —— -—. En annan förutsättning för en bostadsmarknad som tillgodoser människornas efterfrågan och krav på valfrihet är att byggandet avregleras. Du har snart suttit 6 år som bostadsminister. Är Du verkligen nöjd med vad Du åstadkommit för att minska regleringsraseriet på bostadsmarknaden? Så mycket lånekineseri och annat krångel som återstår. Färre regleringar, mindre normer och ett nytt lånesystem, som vi föreslår, skulle minska kostnaderna och därmed också behovet av bidrag över skattsedeln. En tredje förutsättning för våra förslag är att de genomförs successivt. I Ditt uppriktigt talat rätt vildsinta angrepp nonchalerar Du två viktiga ord i programförslaget — på sikt”. Minskade generella subventioner skall parallellt åtföljas av sänkta skatter och mindre byråkrati. Och det tar som Du vet en del tid. Lägre produktionskostnader minskar ökningen av boendekostnaden och skattesänkningen ökar betalningsförmågan hos den enskilde. Du kritiserar vidare de besparingsförslag på bostadsdepartementets område vi har väckt i riksdagen. Deras syfte är att minska subventionsnivån som ett led i de nödvändiga besparingarna på statsutgifterna och att koncentrera bostadsstödet till dem som verkligen är i behov av detta.” Jag skulle vilja ge Birgit Friggebo rådet: Säg nu inte för mycket i den här debatten om hur omöjligt det är att spara på bostadsområdet! Det kommer nämligen att bli nödvändigt för att uppfylla kravet på att ta fram ungefär 9 miljarder ytterligare utöver de besparingar som nu har tidigarelagts.

Herr talman! Lars Tobissons anförande och Ulf Adelsohns brev till mig ger inte på något som helst sätt svar på de frågor jag har ställt. De beskriver heller inte hur man skall gå till väga för att uppfylla det egna ekonomiska handlingsprogrammet eller vad de förslag innebär som man här och nu har lagt fram i riksdagen om besparingar på bostadspolitikens område. Jag upprepar: Man har som målsättning att på sikt skall räntesubventionerna avskaffas. De kan bara motiveras med utgångspunkt i skilda skattebestämmelser. Det betyder att räntesubventionerna skall avskaffas på ägda småhus och att man skall ha subventioner till ungefär halva marknadsräntan på hyresoch bostadsrättssidan. Detta kan icke moderaterna förneka, om de inte vill stoppa hela sitt program i papperskorgen, Men då vill vi höra det härifrån talarstolen. Man tar nu alltså ett första steg. Nästa år skall en tredjedel av räntesubventionerna bort. Det betyder, om vi lägger ut det på de bostäder som har de lägsta kostnaderna och de minsta subventionerna och matar upp årgångsvis, att en miljon hushåll, som bor i hus byggda från början av 1960-talet fram till 1974, kommer att få hyresökningar på upp till 325 kr. i månaden utöver de normala hyreshöjningarna, som kan vara nog så betungande i sig. Vill moderaterna här, Lars Tobisson, säga att detta också är den sista etappen i avskaffandet av räntesubventionerna, så skall jag medge att siffrorna om ökade bostadskostnader för småhusägare på 17 000 kr. om året och för hyresgäster på 20 000 kr. om året icke stämmer. Men då måste också moderaterna ta avstånd från sitt eget programförslag, som de antog för bara några veckor sedan i Falun. Jag är inte nöjd när det gäller att avreglera bostadspolitiken och över huvud taget att avbyråkratisera samhället. Där kommer vi aldrig att vara nöjda. Jag tycker däremot att vi har tagit väsentliga steg på den vägen, och den skall också fortsättas och fullföljas. Lars Tobisson läste för säkerhets skull inte ett avsnitt i det brev jag har fått, där Ulf Adelsohn säger att de besparingar som man har föreslagit möjligen kommer att innebära ett par hundra kronor per månad för de boende. Det medför att man inte ens vill fullfölja vad man har föreslagit i sin motion om den ekonomiska politiken, ett förslag som ju leder till hyreshöjningar på upp till 325 kr i månaden. Det krävs ett ordentligt klargörande av vad moderaterna egentligen vill. Vill ni ta bort bostadssubventionerna, skall ni också ta det politiska ansvaret för det och redovisa konsekvenserna.

Herr talman! Jag konstaterar återigen att Birgit Friggebo bara gör det svårare för sig med hänsyn till att hon nu i budgetarbetet blir tvungen att lägga fram förslag på neddragningar av boendesubventionerna. Kom ihåg, Birgit Friggebo, att det här rör sig om en rundgång, som vi moderater har angripit i åratal. Man kan också kalla det för ett nollsummespel. Subventioner ges till boendet, och de går till fattiga och rika, eftersom de endast är beroende av årgången på bostaden. Men dessa pengar måste tas någonstans ifrån. Vi kan inte fortsätta att låna dem utomlands, utan de måste tas ut via skatter. Minskade subventioner ger därmed utrymme för sänkta skatter. Därefter gäller det att ha ett väl fungerande system med bostadsbidrag för de verkligt behövande. Birgit Friggebo klagade över att jag inte besvarade hennes frågor. Moderaternas bostadspolitik, sade hon, betyder att vi går mot en nedläggning av bostadsbyggandet. Nu har vi redan haft en kraftig minskning av bostadsbyggandet i landet, och jag förutser att den minskningen kommer att fortsätta alldeles oävsett hur man gör med subventionerna. Där har onekligen den av skattehöjarpartierna föreslagna avdragsbegränsningen en effekt. Det har budgetdepartementet medgett. Man har sagt att ett prisfall på villor är fördelaktigt, för då kan de som nu har hyreslägenheter och får marginalskattesänkningar komma över dessa villor. Problemet är emellertid återigen att det är fråga om ett slags nollsummespel. De som bor i hyreslägenheter får visserligen marginalskattesänkningar, men de får betala sänkningen via proms, begränsad indexreglering och återhållsamhet i fråga om löneökningar. De kommer nog inte att efterfråga så många villor. Det blir onekligen ett prisfall på villor, men det gäller inte i nyproduktionen. Priserna på dessa villor bestäms av produktionskostnaden. Blir utvecklingen på bostadsmarknaden den jag förutser, då blir det mycket svårt att, efter genomförandet av skatteuppgörelsen, ens hålla bostadsproduktionen uppe på de nivåer som har gällt den senaste tiden. Birgit Friggebo kritiserade mig för att jag inte läste upp hela Ulf Adelsohns brev. Jag hinner inte göra det nu, men jag skall läsa upp vad han skriver som avslutning: ”Sammanfattningsvis: Vi moderater håller våra vallöften. Därför kan det inte gärna vara vi som oroat villaägarna. Det som oroat dem är de avdragsbegränsningar, som Ditt parti tillsammans med centern och socialdemokraterna nu tycks föreslå.”

Herr talman! Både Lars Tobisson och jag är medvetna om att det över huvud taget finns väldigt litet utrymme för realinkomstökningar de närmaste åren. Det är också mot den bakgrunden som dessa förslag skall ses. Det är lätt att tala om rundgång och nollsummespel. Det ger en viss förankring hos människor när man använder sådana formuleringar. Men det gäller att ta reda på de bakomliggande orsakerna till rådande situation på detta område. Ett av de huvudsakliga syftena med räntesubventioneringen är att utjämna kostnader mellan olika årgångar av hus. Det gäller både hyreshus, bostadsrättshus och småhus. Detta faktum har moderaterna totalt bortsett ifrån när de går ut med sina hurtiga besked och krav om borttagande av räntesubventionerna. Det är också den effekten som är den allvarliga. Skulle man avskaffa räntesubventionerna, skulle det betyda totalt stopp för nyproduktion, inte bara av hyresoch bostadsrättslägenheter — vilket moderaterna kanske kan uthärda — utan också av småhus i det här landet. Vad man talar om är endast att utjämna räntebidraget utifrån olika skatteregler för olika upplåtelseformer. Man har totalt bortsett från utjämningen mellan de olika årgångarna som har sin bakgrund i att vi delvis måste ta bort inflationseffekter och kostnadsökningar i byggproduktionen. Tar man bort räntebidragen i nyproduktionen — vilket jag måste konstatera är en moderat målsättning — betyder det ett stopp för bostadsproduktionen. Jag skulle vilja upprepa de frågor som jag tidigare ställde: Vad svarar ni byggarna och byggnadsarbetarna på deras frågor om nedläggning av bostadsbyggandet i landet? Vad svarar ni dem som har sparat för att kunna köpa sig småhus i framtiden? Och vad svarar ni ungdomarna som tänker skaffa sig lägenhet under de närmaste åren? Lars Tobisson tog på nytt upp avdragen och sade att vad moderaterna främst har kritiserat är att dessa får så förödande effekter. Jag upprepar: Avdragsreformen kostar — för vissa delar av svenska folket — 1,4 miljarder. Den reformen skall genomföras under fyra år från och med nu, samtidigt som vi genomför en marginalskattereform som sänker skatterna för människorna. Era förslag innebär i en första etapp ökade kostnader för människorna med 2,1 miljarder. Det finns sannerligen inga rimliga proportioner på den debatt som förs i landet när det gäller de här frågorna! Jag hoppas att jag kan få ett svar på de här frågorna. Får jag det inte, så är det ju ändock så att också tystnaden är talande.